Herr talman! Jag vill till sist säga till Bert Karlsson att jag inte har något egetintresse att försvara. Men till skillnad från Bert Karlsson känner jag ett mycket starkt samhällsekonomiskt intresse.

Herr talman! På grundval av detta betänkande skall riksdagen besluta om att sänka mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, framför allt mervärdeskatten på mat.Vi i vänsterpartiet ser detta som en glädjande dag. Bort med moms på maten är ett krav som vi formulerade för över två decennier sedan. Det här är så att säga en seger för vänsterpartiet, men framför allt en seger för konsumenterna. Det är en seger som visar att det lönar sig att bedriva opinionsarbete bland allmänheten. Detta krav hade naturligtvis inte vunnit riksdagens bifall, om det enbart hade varit vänsterpartiet som drivit frågan. Jag tror att kds var det parti som först anslöt sig till kravet bort med matmomsen. I takt med att allt större grupper drivit detta krav har allt fler partier insett att det är ett riktigt krav. Det riksdagsparti som först anslöt sig till vänsterpartiets förslag var centerpartiet. Jag har varit ganska säker på att vi någon gång skulle få igenom vårt krav. Det var en fråga om tid, inte om utan när. Men jag måste erkänna att jag aldrig någonsin trodde att vi skulle få med oss moderata samlingspartiet. Det trodde jag inte ens den dag i våras då socialdemokraterna svängde 180°. Vi hade en debatt här i kammaren, där företrädare för folkpartiet gick till attack mot förslaget med moderata samlingspartiets tysta bifall och skriftliga stöd i utskottsbetänkandet. Sedan uppstod den knepiga men glädjande situationen att den proposition som innehåller förslag om sänkt moms på mat är undertecknad av en biträdande finansminister från moderata samlingspartiet under den tid då Anne Wibble från folkpartiet är finansminister. Detta är ju fantastiskt. De som hårdast och längst var emot förslaget lägger nu fram det på riksdagens bord -- förvisso en politisk paradox, men inte desto mindre glädjande. Detta innebär ett genombrott, inte bara för principen om differentierad mervärdesbeskattning, utan också ett genombrott för principen om att man skall lägga fördelningspolitiska aspekter på alla delar av det sammantagna skatteuttaget. Det är riktigt att ett skattesystem skall vara rakt och enkelt. Skattesystemet skall gynna tillväxten i ekonomin, för utan tillväxt kommer sådana demonstrationer av den typ som vi har sett i dag, en demonstration genomförd av byggnadsarbetare, att mångdubblas. Utan tillväxt kommer antalet demonstrationer som organiseras av företag som arbetar mot löntagarfonder att bli tre och fyra gånger så stort, om inte arbetslösheten kan bemästras. Så kommer det att bli. Men det är inte tillväxthämmande att sänka momsen på mat. Om det så att säga vore bromsen för tillväxt, skulle det inte förekomma någon tillväxt någonstans i Europa. Så gott som alla länder i Europa har lägre moms på maten. Vi kan ha tillväxt och samtidigt driva fördelningspolitik, för det finns inget motsatsförhållande mellan tillväxt och fördelningspolitik, vilket ledamoten Forslund tidigare tog upp. Bert Karlsson i NY Demokrati har rätt i att det finns en metod som kan sätta fart på varje näring, och visst blir det fart på turistnäringen om man sänker skatten eller gör den till noll för allt som kan kallas turism. Jag har sagt det förr här i kammaren, att om man kommer till en kall fjällstuga och slår sönder möblerna för att elda upp dem, får man det varmt och mysigt i stugan, men efter en stund blir det ack så kallt i fjällstugorna när man har eldat upp alla möbler. Därför skall skattesänkningar i alla lägen alltid finansieras, såvida man inte tycker att det är bra att öka budgetunderskottet. Men om budgetunderskottet ökas, blir det sådana räntechocker som vi nyligen har utsatts för, och det om något är tillväxthämmande. Att behöva betala räntor på kapitaltjänst på uppemot 18--20 % är en definitiv spik i likkistan för turistnäringen. 30 %. Det finns ingen attraktionsanläggnbing i världen som klarar att betala räntor på 30 %. Därför är balansen i samhällsekonomin alltid av oundgänglig vikt. Detta om turistmomsen. Det har här förts en debatt mellan två ledamöter. Jag tycker att det är litet synd att kalla varandra för krokodiler och strutsar. Sådana svängningar är att beklaga. Jag vill inte likna vare sig mig själv eller någon annan ledamot vid något djur. Det skulle möjligtvis gå att likna Ny Demokratis politik vid skvadern, för något sådant djur finns ju inte. Jag tycker att vi skall behandla frågorna på ett sådant sätt att vi diskuterar verkligheten och inte företeelser som inte existerar. De per petuum mobile-skattesänkningar som finansierar sig själva är skvaderliknande djur i den politiska hagen. De existerar icke. Det är dock sant att turistnäringen har problem. Men vad beror problemen på? I slutet av 80-talet hade vi statistiskt sett en överhettning i ekonomin. Inom hotell och restaurangbranschen ökar man sysselsättningen med 30 % mellan 1985--1989 -- långt mer än i den kommunala sektorn. Den statliga sektorn stod still. Privata tjänster växte snabbast under 80-talets överhettning. Man tog resurser från industrin och förde över dem till den privata tjänstesektorn. Det var inte nyttigt för den svenska industrin. I min hemstad Uddevalla, en stad på över 40 000 invånare, byggde man tre lyxhotell. Vem skulle bo i dessa hotell. Jo, det var spekulationsbyggen. Det var ingen som skulle bo i dem. Man skulle tillgodogöra sig stigande förväntansvärden genom fastighetsspekulation. Jag är glad när den verksamheten bromsas upp. I morse ringde jag till hotellen här i Stockholm för att ta reda på vad det kostar att bo på hotell -- ifall man skulle tröttna på sitt enkla tjänsterum här i riksdagen. Vi, riksdagsledamöter, kan få bättre bostäder strax intill. Hotell Sheraton tar 1 850r. för ett enkelrum. Jag frågade: Nu när vi sänker turistmomsen, sänker ni då priset? Svaret blev: Ja, med ett par tior. Jag hörde en anekdot en gång av en komediant i TV. Han sade: Jag var i Stockholm och skulle bo. Och då frågade jag: Vad kostar det här rummet? De sade: 1 800 kr. Och jag sade: Men snälla damen, 1 800 kr. per månad för ett så litet rum. Men det var per natt. Då är det klart att man inte får turister. Så mycket kan ju ingen människa betala utom företag, men de drar å andra sidan av momsen. Vi har dock problem i vissa områden, och det kan vara bra psykologiskt sett och kostnadseffektivt att göra en smärre justering av hotellmomsen. Jag tror framför allt att det bland näringens företrädare ligger på det psykologiska planet att de har gripits av den nattsvarta pessimismen. Vi i vänsterpartiet stöder en smärre nedjustering. Vi skall dock veta att Danmark nu höjt sin moms till 25 %, så nu ''väller'' väl turistströmmen tillbaka från Danmark, och danskarna kommer väl att ''välla'' in i Sverige. Vi kommer ner runt 18 %, medan dansken har 25 %. De har nämligen samma generella moms på allting i Danmark, som bekant. Vi i vänterpartiet har sagt att vi behöver arbeta vidare med att sänka mervärdeskatten. Hur snabbt det kan ske beror emellertid på det statsfinansiella utrymmet. Regeringspartierna säger att en EG anslutning kräver att man sänker den svenska mervärdesbeskattningen. Det är den ståndpunkt som drivs framför allt av moderata samlingspartiet och vissa mycket fundamentalistiska EG motståndare. De är de enda som står för denna ståndpunkt. I utskottets betänkande står det ändå att det förhåller sig på det sättet. Madam Scriviner, kommissionär för skattefrågor, säger att det inte är på det sättet. Danmark som är med i EG höjer sin moms för att underlätta harmoniseringen med EG. Moderata samlingspartiet och skatteutskottets majoritet säger att momsen måste sänkas. Vem har rätt, måntro? Danmarks regering under moderat ledning eller Sveriges regering under moderat ledning? Jag tror att danskarna har större insikter i frågan eftersom de faktiskt är med i EG och troligtvis bäst känner till förhållandena inom EG. Skatteutskottets majoritet säger vidare att det framgår att ''en svensk EG-anslutning bl.a. kräver en betydande sänkning av den generella mervärdeskatten''. Skatteutskottet skriver vidare att ''det nu inte är meningsfullt att uttala sig om sänkningarna bör vara generella eller selektiva''. Jag tror att det har sluntit i logiken. Man är överens om att det krävs en generell sänkning, men om den generella sänkningen skall vara selektiv eller inte vet man inte. Är det inte fantastiskt, en generell sänkning som kan vara selektiv. Detta är en skvader med vilken man syftar att dölja de borgligas oenighet. Det är inte meningsfullt att upprätthålla skvadrar i politiken eftersom de inte finns. Man bör göra upp i regeringen om hur man skall ha det om man vill komma frammåt. Herr talman!

Herr talman! Den ekonomiska stagnationen måste brytas och grunden läggas för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. Skattepolitiken inriktas därför på en successiv sänkning av skattetrycket. Det skatteutskottsbetänkande som är föremål för dagens debatt är således en följd av den tillväxtfrämjande politik som regeringen på ett kraftfullt sätt bedriver. Jag är glad över att Lars Bäckström även står bakom en tillväxtfrämjande politik för att skapa bättre förutsättningar i vårt land. Momsen på livsmedel, hotell och restaurangtjänster samt personbefordran sänks med sammanlagt ca 10 miljarder kronor. Det innebär för en normalfamilj med två vuxna och två barn en kostnadssänkning för hushållet på ca Som ett led i finansieringen av denna skattesänkning bibehålls den nuvarande mervärdeskattenivån avseende övriga varor och tjänster. Jag vill samtidigt till Bo Forslund säga att förslagen som i dag ligger på riksdagens bord när det gäller de här skattesänkningarna är totalfinansierade. Det finns alltså inga avigsidor i det avseendet. Den av socialdemokraterna genomförda höjningen av momsen avseende hotell och restaurangtjänster från 12,87 % till 25 % samt införandet av skatteplikt avseende personbefordran, camping och liftverksamhet har inneburit väsentligt ökade kostnader för att rusta i Sverige. Det kan vi klart konstatera. Den svenska turistnäringen har således fått svårare att hävda sig i konkurrensen med andra länder. I Europa är det mycket vanligt med differentierade skatter på hotell och restaurangtjänster. För resor gäller en lägre skattesats i flera länder i Europa. Skidliftverksamhet mervärdebeskattas över huvud taget inte i Norge, Finland, Frankrike m.fl. länder med vilka Sverige konkurrerar om vinterturismen. turistmomsen kommer näringen väl till del. Nu gäller det att man från näringens sida tar tillfället i akt så att marknadsföringen får en positiv markering på de kostnadssänkande skattesänkningar som genomförs och som ger branschen bättre konkurrensmöjligheter. Det är den nya borgerliga regeringen som skapar dessa förutsättningar, och det är ett exempel på vad vi menar med en tillväxtfrämjande ekonomiskt politik. I kombination med en sänkning av arbetsgivaravgifterna i stora delar av Norrlands inland, som arbetsmarknadsministern i enlighet med regeringsförklaringen har aviserat skall komma i budgetspropositionen, kommer den svenska vinterturismen att få del av omfattande stimulanser som skapar möjlighet till ökad tillväxt. Regeringen har dessutom aviserat en redovisning av riktlinjerna för en Europaanpassning av skatterna. Det är enligt regeringen och utskottsmajoriteten nödvändigt att en betydande sänkning av den generella mervärdeskatten måste ske inför den svenska EG-anslutningen. Jag återkommer gärna i replik till Lars Bäckström med diskussion om Danmark i dessa frågor. Det är också helt nödvändigt att regeringen följer utvecklingen inom turistområdet. Det är självklart på det sättet att regeringens målsättning är att den svenska mervärdeskattenivån inte får vara konkurrenshämmande vid vårt inträde i den europeiska gemenskapen. För att öka trovärdigheten till den svenska ekonominska politiken krävs en stram finanspolitik. Det ställer krav på att skattesänkningar finansieras fullt ut. Det nuvarande budgetläget ger inte utrymme för en större sänkning av turistmomsen. Förutom den föreslagna sänkningen av livsmedelsoch turistmoms föreslår utskottet att momsen på vissa laboratorietjänster avseende film och förvaltning av värdepappersfonder undantas från moms. Dessutom föreslås att Sjöräddningssällskapet åter får möjlighet att förvärva sina fartyg med utrustning och tillbehör skattefritt. Socialdemokraterna har stelnat i ett gammalt tänkande. De avvisar samtliga förslag utom sänkningen av momsen på livsmedel och restaurangtjänster. Det är beklämmande att socialdemokraterna inte vill inse att höjningen av skattetrycket under det socialdemokratiska regeringsinnehavet har bidragit till den negativa utveckling som turistnäringen har drabbats av. Socialdemokraterna försöker i stället att skylla på de senaste årens väderlek. Den socialdemokratiska höjningen av restaurangmomsen till 25 % har med all sannolikhet förstört möjligheterna för Sverige att differentiera momsen på restaurangtjänster i samband med inträdet i EG. Det är ju nämligen på det viset att denna typ av tjänst enligt antagna bestämmelser i EG skall beskattas enligt den generella momsnivån. De länder som den 1 januari 1991 hade en differentierad moms på restaurangtjänster tillåts att även framdeles bibehålla denna nivå. Som bekant hade Sverige inte det, och det är socialdemokraternas förtjänst. Ny Demokrati och Bert Karlsson gör det lätt för sig och föreslår skattesänkningar på sammanlagt 4,6 miljarder kronor utan någon som helst finansiering. Med en sådan oansvarig budgetpolitik minskar trovärdigheten till den ekonomiska politiken. Nya valutaproblem blir följden. Räntenivån stiger. Tillväxten sjunker. Arbetslösheten ökar. Turistnäringen liksom andra näringar kommer att tillhöra förlorarna på en sådan politik. Efter att jag har hört Bert Karlsson här måste jag fråga om han företräder Ny Demokrati eller ett visst företag i Skara. Hans replikomgång med Bo Forslund bekräftar ju att han snarare företräder sitt eget företag i Skara, eftesom han t.o.m. vill minska företagens skatteavdrag, alltså höja skatterna, öka krånglet och reglera för att åstadkomma en förbättring i stället för att konkurrera på lika villkor. Men det är på samma sätt med villkoren i övrigt, nämligen att det är sänkta skatter som har stor betydelse i detta avseende. Jag vill återigen peka på vikten av att föreslagna skattesänkningar finansieras med minskade statliga utgifter. För Sveriges bästa krävs den ansvarsfulla budgetpolitik som regeringen bedriver, vilket betyder att alla skattesänkningar finansieras. Herr talman! Utskottet har förutom motioner i anslutning till propositionens förslag behandlat en motion om höjning av alkoholskatten. Frågan om alkoholbeskattningens utformning har varit föremål för utredning. Förslaget har remissbehandlats. Enligt vad utskottet har inhämtat är utredningens förslag för närvarande föremål för övervägande inom regeringskansliet. En enig utskottsmajoritet förordar därför att regeringens ställningstagande avvaktas. Utskottet har också behandlat frågor om prisövervakning och kontroll, m.m. Det är enligt utskottets mening viktigt att den lägre mervärdeskatten kommer konsumenterna till del i form av en sänkt prisnivå. Utskottet utgår från att regeringen genom SPK följer utvecklingen noggrant i de branscher som kommer att beröras av sänkt moms och vidtar de åtgärder som kan anses vara påkallade. Regeringen har dessutom i propositionen aviserat förslag om ändringar avseende de problem som rör utformningen av undantaget från skatteplikt för sjukvårds och utbildningstjänster som inte tillhandahålls direkt till vårdtagare resp. elev. Även utformningen av vissa andra bestämmelser, t.ex. i fråga om undantaget från skatteplikt vid upplåtelse av rätt till fastighet och dess effekter på vissa upplåtelser inom idrottsområdet liksom den generella skattepliktens effekter vid utarrendering av t.ex. tandläkarpraktik, kommer att bli föremål för nya överväganden från regeringens sida. Eftersom det inte råder fullständig konkurrensneutralitet mellan enskilt bedriven verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning och motsvarande verksamhet i offentlig regi, kommer regeringen även i detta avseende att återkomma med de förslag som erfordras för att skapa konkurrensneutralitet i detta avseende. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer samt på de av Lars Bäckström framförda yrkandena.

Herr talman! Det är den gamla vanliga visan, att man blir kritiserad för att vara företagare samtidigt som man sitter i riksdagen. Tydligen kan man inte vara riksdagsman och företagare samtidigt. Min omsättning motsvarar ungefär 3 %. Jag tycker att det är litet fel att övriga parker då bestraffas för att jag råkar äga en sådan. Men jag kan sälja min park till något kommunalt bolag i morgon om det finns någon köpare. Det talas om att allt skall finansieras. Jag undrar hur man har tänkt finansiera arbetslösheten och alla konkurser. Jag har aldrig sett något om detta i någon budget tidigare. Sådana saker brukar vara ofinansierade. Beträffande att man skall tävla på lika villkor måste jag säga att vi i Sverige inte ens är i närheten av det. Denna förutsättning gäller alltså inte i Sverige. Om man tror det har man inga kunskaper om förutsättningarna. Det är faktiskt på det sättet att inte bara jag utan alla parker inkl. hela branschen har talat om detta. Det är alltså inte jag som försöker tala i egen sak. Det vill jag bestämt hävda. Men självfallet sitter man ibland på två stolar. Jag skulle vilja ha svar från regeringen, och naturligtvis även från socialdemokraterna som är ansvariga, på varför folkparker och cirkusar är befriade från moms. Folkparkerna bedriver ju ofta verksamhet med dans, underhållning, osv. Och det gör även nöjesparkerna. Nöjesparkerna har även cirkus. Men nöjesparkerna får minsann inte dra av någon moms, utan de skall betala full moms. Därför vill jag ha svar på denna fråga. Beträffande charterresor vill jag säga följande. Som jag sade stimuleras hela tiden resande till andra länder. Jag vill göra en jämförelse. Om Volvo skulle ha moms på sina bilar, medan japanska Toyota inte skulle ha det, kan ni själva förstå vem som skulle få sälja bilar. Förhållandet när det gäller momsen är ungefär detsamma om man jämför charterturismen med den svenska turismen. Jag vill därför fråga socialdemokraterna...
Herr talman! Det som jag tänkte säga har med charterturismen att göra, eftersom även moderaterna har föreslagit att denna moms skulle tas bort helt och hållet. Jag undrar hur detta skall finansieras.
Herr talman! Bert Karlsson, först och främst sänker regeringen nu turistmomsen med 7 procentenheter. Det är positivt för Sverige, och det är positivt för turistnäringen. Då tycker jag att framför allt näringen skall ta sig an detta positiva budskap för att åstadkomma en klar förbättring i landet och för att kunna konkurrera med bättre villkor. När det gäller charterresorna är det som Bert Karlsson säger och som han har läst i någon tidning i dag, nämligen att man får avdrag för ingående moms när man har någon form av export av en tjänst, men det är inte någon lösning. Charterresenären konsumerar den tjänst han köper i utlandet. Och då skall vi inte ha någon mervärdeskatt på denna prestation i Sverige. Det är självklart. Om dessa avdragsmöjligheter för det svenska företaget skulle begränsas, läggs företaget bara utanför Sveriges gränser. Sedan har man förlorat verksamheten över huvud taget i Sverige. Det är alltså ingen lösning att komma med sådana idéer. Charterskatten är EG-ovänlig och måste från denna synpunkt avvecklas. Jag trodde att Ny Demokrati var för ett inträde i EG. Då måste vi också anpassa oss till EGs bestämmelser. Då går det inte att reglera och begränsa på det sätt som Bert Karlsson har talat om här. Han säger t.o.m. att vi skall öka skatten för företagsamheten genom att slopa avdragsrätten för konferenser som hålls på utländsk ort. Vi måste snarare bedriva en sund ekonomisk politik som skapar tillväxt i Sverige. När vi har åstadkommit detta kan vi också sänka skatterna. Det är med sänkta skatter, som totalfinansieras genom att de statliga utgifterna minskas, som vi når framgång med en sund ekonomisk politik som skapar tillväxtfrämjande åtgärder i Sverige och därmed ger nya jobb, framför allt i små och medelstora företag.
Herr talman! Intentionerna beträffande turismen är tydligen väldigt olika. Jag menar att turism omfattar sådant som parker och andra nöjesanläggningar. Jag kan inte förstå hur man kan ta med restauranger i det sammanhanget. Ännu mindre förstår jag varför hotellen skulle tas med här. När det gäller turistnäringen totalt sett måste jag framhålla det viktiga transportmedel som bilen faktiskt är och som man helt glömt i det här sammanhanget. Tydligen har man helt glömt hur svensken turistar. Fortfarande handlar det om att svenska företag skall ha samma förutsättningar som konkurrerande företag i andra länder har. Så är det ännu inte i Sverige. Det är fantastiskt att höra moderaternas snack här. Jag tror att det var den 7 eller 8 september, i varje fall var det före den 15 september, som Carl Bildt på ett valmöte sade att det går att halvera turistmomsen och att det hela kan finansieras genom dynamiska effekter. Det är också fantastiskt att se hur Bengt Westerberg har lyckats lura även er moderater!
Herr talman! För de flesta är det nog bekant att budgetläget i vårt land är mycket svårt. I nuvarande situation är det därför nödvändigt att de skattesänkningar som skall göras är totalfinansierade, för annars får vi samma effekter som tidigare under den här perioden. Jag tänker då på valutautflödet. Dessutom försämras trovärdigheten beträffande vår ekonomiska politik. Räntorna drivs därmed uppåt, och det är en stor nackdel för utvecklingen av företagsamheten i Sverige. Företagens kostnader ökar. Framför allt små och medelstora företag drabbas oerhört hårt av en sådan här ryckig politik, som inte skapar trovärdighet i omvärlden och som innebär att räntorna stiger. En sådan politik betackar vi moderater oss för. Vi vill i stället ha en tillväxtfrämjande politik, en politik som medger skattesänkningar och som innebär att nya möjligheter skapas för svenska företag i Sverige.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson talar sig varm för en totalfinansiering -- och så långt är allt bra. Men Karl-Gösta Svenson lever faktiskt inte som han lär. Han har i denna kammare lagt fram en rad förslag om skattesänkningar som inte på något sätt är finansierade. Ganska snart kommer det i samband med vidarebehandlingen av frågor av detta slag att framgå hur det förhåller sig. En sänkning av den s.k. turistmomsen är väl ändå, Karl-Gösta Svenson, inte särskilt betydelsefull. För bara någon vecka sedan hotade man -- det här är ju något som man övervägde -- med att propositionen i denna del skulle dras tillbaka. Givetvis var det hotet direkt riktat mot Ny Demokrati. Man ville tvinga Ny Demokrati att acceptera en frysning beträffande den barnbidragshöjning som den socialdemokratiska regeringen i samband med skattereformen utlovat skulle gälla från den 1 januari 1992. I det sammanhanget var vi inte ensamma, Karl-Gösta Svenson! Ni har en regeringskollega som har ställt sig bakom skattereformen. Från det partiets sida innebar det som sagts ett löfte om en barnbidragshöjning fr.o.m. den 1 januari 1992. Det här är ett märkligt spel. Ännu en gång visar ni att ni är beroende av Ny Demokrati. Folkpartisterna i denna kammare måste må väldigt dåligt.
Herr talman! Budgetläget har försämrats oerhört dramatiskt under innevarande budgetår. I våras hörde vi dåvarande finansministern Allan Larsson här i riksdagen uttala att budgetunderskottet det här budgetåret skulle bli 4-- 5 miljarder. Nu är det närmare 40 miljarder. I detta läge är det därför nödvändigt att se till att det blir minskade utgifter för staten. För att få i gång en tillväxt i Sverige är det nödvändigt att skatterna sänks. Det är ju den socialdemokratiska politiken med skattehöjningar under 1980-talet och fram till nu som har lett till att vi i dagsläget inte har någon tillväxt alls. Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet var skattetrycket i Sverige det högsta i världen. Nu är den nya regeringen på väg att sänka skatterna för att därmed skapa en ökad tillväxt i vårt land. Därigenom får alla människor som bor och verkar i Sverige nya möjligheter. Inte minst gäller detta turistverksamheten. Som jag sade i mitt anförande, Bo Forslund, har den här näringens konkurrensmöjligheter klart försämrats i anslutning till den skattehöjning som socialdemokraterna har bidragit till. Eftersom vi i Sverige konkurrerar med omvärlden -- där skatterna är betydligt lägre, inte minst när det gäller turistnäringen -- är det nödvändigt att även vi, av konkurrensskäl, sänker skatterna.
Herr talman! Vi är överens om att budgetläget försämras. Ni i den borgerliga regeringen medverkar i allra högsta grad till att så sker. Det är därför som vi måste vara sparsamma just när det gäller utgifterna. Stoppa sänkningar av skatten för de rikaste i samhället! För i stället, Karl-Gösta Svenson, en vettig fördelningspolitik! Det kan Karl-Gösta Svenson göra genom att se till att det blir en barnbidragshöjning.
Herr talman! Vi är överens, Bo Forslund, om att man skall vara sparsam med utgifterna. Vi i den nya regeringen är sparsamma. Men socialdemokraterna i opposition tycks inte vara särskilt intresserade i det avseendet. Vi är alltså sparsamma när det gäller utgifterna, och vi kommer att begränsa dessa. Men samtidigt vill vi vidta tillväxtfrämjande åtgärder. Det är den bästa åtgärden när det gäller att möjliggöra en rättvis fördelning av resurserna. Alla får del av resurserna om en ökad tillväxt kan åstadkommas. Resurserna kan ju då fördelas på ett mycket bättre sätt jämfört med vad som är möjligt i dagsläget. Nu har vi ju inte någon tillväxt alls.
Herr talman! Det är, Karl-Gösta Svenson, två punkter som jag skulle vilja ta upp. Först och främst gäller det vad som sägs i utskottsbetänkandet på s. 9, nämligen att en EG anslutning kräver en sänkning av den generella mervärdeskatten. Två rader längre ner på samma sida står det: ''- - om sänkningarna bör vara generella eller selektiva är det inte meningsfullt att nu uttala sig om.'' Jag ber Karl-Gösta Svenson att reda ut detta och tala om för mig hur en generell sänkning kan vara selektiv. Jag förstår inte det här. Jag tror för övrigt att det inte är särskilt många av kammarens ledamöter som förstår detta. Jag hoppas att, om nu Karl-Gösta Svenson inte kan reda ut hur det förhåller sig, någon företrädare för folkpartiet och centerpartiet anmäler sig på talarlistan. Det måste alltså redas ut hur det går till att sänka generellt samtidigt som man sänker selektivt. Vidare vet jag att Karl-Gösta Svenson har arbetat i kommittén för indirekta skatter, vilken avvisat förslag om sänkt matmoms. Jag vet också att Karl Gösta Svenson stöder framlagda förslag om en sänkning av matmomsen. Han må ursäkta mig, men jag måste säga att jag här anar en s.k. brasklapp: Härtill är jag nödd och tvungen. Jag vet att det inte är fint att antyda någonting sådant. Med tanke på historien är den misstanken dock rimlig. Mot denna bakgrund är det högst beklagligt att utskottets majoritet inte har tillstyrkt motion Sk8 som vi i vänsterpartiet har väckt. I denna motion hemställer vi om ett tillkännagivande om att prisutvecklingen skall följas. Karl-Gösta Svenson säger ju att utfallet av en sänkning blir lägre priser. Vissa köpmannaorganisationer har utlovat prisstopp. Å andra sidan har man ju redan höjt priserna. Således kan man höja priserna. Det är helåret som är intressant. Jag vill att Karl-Gösta Svenson reder ut detta och talar om varför vänsterpartiets yrkande inte skall godkännas. Det kan ju hända att ett parti som Ny Demokrati -- från det hållet sägs det ju att man är intresserad av riktigt pressade priser och av mer konkurrens -- rent av stöder ett yrkande av det här slaget. Då skulle regeringen tappa majoritet, och det skulle regeringen inte tycka om. Jag tror att det ligger i Karl-Gösta Svensons egenintresse att reda ut varför regeringen inte skall få tillkännagivande om att bedriva hård priskontroll på marknaden. Annars kan det hända att jag senare bryter ut yrkandet från mom. 8 och gör det till ett separat yrkande. Då kan det hända att socialdemokraterna och Ny Demokrati stöder ett sådant yrkande. Det vore olyckligt för regeringen, men lyckligt för mig.
Herr talman! Jag lovade återkomma till Lars Bäckström när det gäller den generella momssänkningen och förhållandet till Danmark. Danmark har nu höjt sin mervärdeskattenivå till 25 %, alltså densamma som vi har i dag. När den europeiska gemenskapen är ett faktum kommer man i en situation att man förlorar marknadsandelar om man inte sänker nivån återigen. Tyskland, som Danmark har som sin närmaste granne i söder och som är medlem i EG där man inte har några gränskontroller mellan länder från den 1 januari 1993, har en generell nivå på 15 % och för livsmedel 7 %. Då har det danska näringslivet inte särskilt lätt att konkurrera med en fortsatt nivå på 25 %. Detsamma gäller Sverige. Vi kan alltså inte ha kvar en mervärdeskattenivå på 25 % och klara konkurrensen gentemot vår omvärld, framför allt Tyskland och andra EG-länder, där momsnivån är betydligt lägre. Därför har utskottet den uppfattningen -- och den delas av regeringen -- att det är nödvändigt att sänka den generella momsen. Jag sade i mitt huvudanförande att det är nödvändigt att vi i denna specifika diskussion om turistnäringen ser på utvecklingen och konkurrensmöjligheterna även framdeles med tanke på den nivå som vi nu kommer att fatta beslut om, alltså 18 %, i förhållande till vad som gäller i andra länder, framför allt EG-länderna. Beträffande SPK och ökad konkurrens förutsätter jag att Ny Demokrati delar regeringens uppfattning att konkurrens är bra, att konkurrens är bra också för konsumenterna. En ökad konkurrens ger lägre priser. Vi har en myndighet, statens pris och konkurrensverk, som skall följa effekterna i det svenska samhället. Det är självklart att regeringen då har möjlighet att följa utvecklingen. Man behöver inte tillkännage regeringen detta i något avseende, därför har vi avvisat det förslag som vänsterpartiet har lagt.
Herr talman! Karl-Gösta Svenson har den ståndpunkten att danskarna måste sänka sin mervärdebeskattning. Den ståndpunkten delas inte av danskarna. Anders Fogh Rasmunssen från venstre och den konservative finansministern Henning Dyremose säger att en höjning inte försvårar Danmarks EG-anpassning. Nu tror jag att de konservativa kan ta i, de gör det ibland, både när det gäller hur enkelt det är att höja den och hur enkelt det är att sänka den. Jag tror att man, det har jag sagt många gånger, klarar en skillnad på fem sex procentenheter. Vad gäller export är det inga problem, för man drar av skatten precis som man gör i dag. Men det är problem just när det gäller gränshandeln. Där klarar man som sagt fem sex procentenheters skillnad, och vi har Danmark mellan oss och Europa. Vi i vänsterpartiet har ingenting emot att man sänker mervärdebeskattningen och tar igen på något annat sätt, t.ex. i form av progressiv inkomstbeskattning eller företagsbeskattning. Kommissionären för skattefrågorna har sagt att man inom EG kanske vill ha en harmonisering vad gäller bolagsbeskattningen, en minimigräns. Då skulle Sverige tvingas att höja sin bolagsskatt, eftersom inget EG-land har så låg bolagsbeskattning som Sverige. Så vi kanske kan finansiera en sänkning på det sättet. I så fall har jag ingenting emot det. Därför har vi ett yrkande om fortsatt sänkning av momsen. Det intressanta i det Karl-Gösta Svenson sade var det som gällde den generella sänkningen, att den skall vara selektiv. Jag är väldigt intresserad av att få veta hur den kommer att se ut. Vi säger i vårt yrkande under mom. 8 att man skall ge ett tillkännagivande till regeringen om prisövervakning och kontroll för att se till att det här kommer ut. Om vi är överens i sak att det är bra att se till detta, varför skall ni då gå emot förslaget? Misstanken växer i styrka att effekten blir den att det inte blir några prissänkningar inom handeln, därför är det ingen idé med att sänka momsen selektivt på maten, utan man går den generella vägen. Därför är det ingen idé med att lägga fördelningspolitiska aspekter på mervärdesbeskattningen. Då får moderaterna det de ville från början, om de kan bevisa efter det här året att det inte blev någon prissänkning på maten. Det försvann i hantering och administration. Det är viktigt att vi nu får sänkta priser. Det kunde vi ha fått mer effektivt om vi hade fattat beslut om detta i våras. Att säga nu att det finns en majoritet för det är fel. Alla visste väl före valet att så drastiska kastningar blir det inte i majoritetsförhållandena, att moderaterna kunde räkna med egen majoritet. Inte ens moderaterna trodde det. Hade vi som sagt fattat beslutet i våras, hade vi legat bättre till. Det är i och för sig en förfluten chans, men försitt inte chansen en gång till utan tillstyrk nu från alla partier vårt yrkande om tillkännagivande!
Herr talman! Den borgerliga regeringen har ett litet budskap. Vi vill sänka skattetrycket. Vi vill inte omfördela skatten, utan vi vill sänka skatterna. Vi vill i första hand sänka de skatter som hämmar tillväxten. Det är den nya regeringens politik. När det gäller den generella momsnivån måste vi anpassa oss till vad som gäller i omvärlden för att kunna konkurrera på någorlunda lika villkor. Jag är överens med Lars Bäckström om att vi kan ha en skillnad på nivån på ca 5 procentenheter. Det finns utredningar och undersökningar utförda i bl.a. USA som visar att man mellan olika stater kan ha en skillnad på mervärdeskatten på ungefär 5 % utan att negativa effekter uppstår. Därför har vi sagt att vi skall komma ner på en generell momsnivå på 18--20 %. Det är målsättningen för den nya borgerliga regeringen. Beträffande ökad konkurrens vill vi inte ha några ytterligare regleringar som vi behöver skriva regeringen på näsan på, utan utvecklingen följs genom SPK. I övrigt har vi sagt i propositionen om en ny småföretagarpolitik att vi vill ha effektivare konkurrens. Vi skapar också möjligheter till fri etablering inom handeln genom att ändra plan och bygglagens bestämmelser, också detta för att skapa ökad konkurrens. Vi vill inte ha nya regleringar. Lars Bäckström flörtade med Ny Demokrati och sade att Ny Demokrati skulle hjälpa till att rösta fram regleringar i det här avseendet. Vi öppnar i stället och ger nya möjligheter för ökad konkurrens genom att ändra plan och bygglagen. Regeringen kommer med ett förslag till våren om en effektivare konkurrens till konsumenternas bästa.

Herr talman! Det är intressant att konstatera att det i huvuddragen finns en total enighet i riksdagen om sänkningen av mervärdeskatten på livsmedel, hotell och restaurangnäring, camping, resor och skidliftar. För ett år sedan var detta en högst osannolik situation. Centern och vänstern var i princip ensamma om att driva frågan om sänkt moms på de nu aktuella områdena. Orsaken till framgången är inte enbart en trägen och konsekvent kampanj, som centern har drivit, utan kanske i första hand den breda folkliga förankring, den logik och det förnuft som präglar dagens beslut om momssänkning. Det var folkviljan som fick socialdemokraterna att svänga. Det är folkviljan som har fått folkpartister och moderater att acceptera ett beslut som de under lång tid har kritiserat. Dagens beslut är ett tydligt bevis för att demokratin/folkstyret har fungerat. Som centerpartist är jag extra glad för detta, eftersom vi i centern tidigt blev medvetna om såväl logiken och förnuftet som folkviljan i denna fråga. Fördelningspolitiskt är momssänkningen på livsmedel och resor mycket viktig. I en situation då flertalet andra skattesänkningar motiveras av nödvändigheten att värna Sveriges konkurrenskraft, skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet och skapa fler sysselsättningstillfällen, är det extra viktigt med det fördelningspolitiska inslaget i skattesänkningen. Vi i centern -- det vet alla -- vill sänka momsen än mer, men vi accepterar att statens minst sagt ansträngda ekonomi inte ger utrymme för ytterligare skattesänkningar. Sänkningen av den s.k. turistmomsen är inte på samma sätt fördelningspolitiskt motiverad. Motivet är helt enkelt att den höga turistmomsen är en dålig affär för alla parter. Om sänkningen är tillräcklig för att få balans i affärerna kan självklart diskuteras, och det har gjorts här i dag. Men ur administrativ synpunkt kan vi inte acceptera mer än två momssatser, och då måste turistmomsen ligga på samma nivå som livsmedelsmomsen. Jag vill också peka på att vi i Sverige har en mycket låg inflation. Tittar vi på det korta, mer nära perspektivet, tre fyra månader, finner vi att den ligger på 3--4 %. Allt talar för att vi kommer att ha en låg inflation även under det kommande året. Detta innebär internationellt sett en klart förstärkt konkurrenskraft. Momssänkningen plus den låga inflationen ger turistnäringen en internationellt sett ökad konkurrenskraft i storleksordningen 10 %. Jag tror att det viktiga nu är att näringen går ut och marknadsför att det nu är billigare i Sverige. Siffran 10 % är en relativt sannolik siffra, kanske t.o.m. något underskattad. Med Bert Karlssons räknesätt betyder det ca 25 % lägre arbetskostnader i näringen, vilket inte kan vara helt betydelselöst. Socialdemokraternas tröghet är obegriplig. Deras motiv för att inte vara med på sänkningen av turistmomsen är att det inte är 100-procentigt bevisat hur skadlig den höga turistmomsen är. Socialdemokraternas handlingskraft kan beskrivas med det gamla ordstävet ''Medan gräset växer, dör kon''. Om den socialdemokratiska reservationen skulle bli riksdagens beslut, skulle det antagligen innebära någon eller några miljarder i ökat underskott i bytesbalansen och något eller några tusen fler arbetslösa. Det måste kännas underligt för en partiföreträdare som faktiskt har skäl att hävda att partiet värnar om sysselsättningen, om stabiliteten och om balansen i vår ekonomi. Jag kommer sedan till den lilla trätan om huruvida regeringen eller oppositionen är bäst på att se till den viktiga saken att konsumenterna får del av momssänkningen i form av lägre priser. I sak säger majoritet och opposition samma sak här. Det kan möjligen vara lyckligt för Lars Bäckström att få en viss röstning här i kammaren. Men jag vill fråga Lars Bäckström: Har det någon betydelse för konsumenterna? Jag tror inte det. Där blir effekten mycket liten, eftersom detta intresse är gemensamt. Framför allt är det konkurrensen som ser till att den sänkta momsen slår igenom i lägre priser. Harry Staaf och jag har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Det gäller Karin Israelssons och Rune Thoréns motion om höjningen av alkoholskatten med 7 %. Vi vet att prisinstrumentet är en hörnsten för att nå den av riksdagen beslutade målsättningen att fram till år 2000 sänka alkoholkonsumtionen med minst 25 %. Skatten på alkohol har inte höjts sedan våren 1990, vilket innebär en relativ prissänkning. Denna förstärks nu genom momssänkningen på restaurangtjänster. Därför är en höjning av alkoholskatten, som jag personligen ser det, väl motiverad. Det är dock rimligt att detta prövas i pågående budgetarbete. Då Harry Staaf och jag förutsätter att regeringen kommer med förslag om justering i den kommande budgeten, har vi avstått från att yrka bifall till motionen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkande SkU5 och avslag på samtliga reservationer och särskilda meningsyttringar.
Herr talman! Varje gång vänsterpartiet har motionerat om sänkt moms på mat, har vi haft med ett yrkande om tillkännagivande, så att momssänkningen verkligen skall leda till sänkta priser. Nu säger Ivar Franzén att sådana yrkanden inte behövs. Jag har läst centerpartiets motioner om sänkt moms på mat. Varje gång har centern haft med någon typ av tillkännagivande om prisövervakning, att man skall uppdra eller ge regeringen till känna, så att det verkligen leder til sänkta livsmedelspriser. Det var i så fall en sådan där överloppsgärning från centerns sida. Nej, det tror jag inte att det var. Centern drev en klok politik i matmomsfrågan, och vi gjorde detsamma. Framför allt är det klokt att ha sådana här tillkännagivanden när det så att säga är vargen som skall vakta lammen. Nu gör jag en sådan där djurliknelse som jag inte är riktigt bra på, men jag har i alla fall inga personer med. Det är dock två partier som har gjort sig kända för att kämpa mot sänkt matmoms som nu skall genomdriva den. Dessa båda partier är ansvariga för finanserna och skattefrågorna. Ivar Franzén får ursäkta, jag tror på centerpartiets helhjärtade stöd för sänkt matmoms, men jag är inte lika övertygad om att moderata samlingspartiet vill driva den här frågan med samma frenesi eller att regeringen i dess helhet verkligen kommer att ge priskontrollen kraftfullt till känna till statens prisoch konkurrensverket. Därför tror jag att kammaren bör bifalla vänsterpartiets yrkande om priskontroll, så att den inte faller bort i handelns transaktionskostnader.
Herr talman! Jag har självfallet förståelse för att Lars Bäckström inte över en natt kan ha förtroende för en ny regering. Det må vara motivet för att han inte kan läsa in det jag på ett självklart sätt läser in i det som står i majoritetens yttrande. Det är viktigt att momssänkningen kommer konsumenterna till del genom sänkta priser, att regeringen kommer att utnyttja de instrument den har för detta och vidta de åtgärder som behövs. Det behövs inte några ytterligare tillägg för att detta skall följas upp så väl det nu är möjligt. Att krångla till det med ytterligare byråkrati kommer sannolikt att delvis sätta konkurrensinstrumentet ur spel. Därför är jag t.o.m. rädd för att det kanske blir sämre för konsumenterna, Lars Bäckström, om vänsterpartiets förslag, med de krav det innebär, slår igenom. De får högre priser. Den risken tycker jag absolut inte att kammaren skall ta. Det är faktiskt viktigare att konsumenterna får fördelar än att Lars Bäckström får det.
Herr talman! Jag är ett slags konsument jag med och det är även Ivar Franzén. Det som gynnar konsumenterna, gynnar oss. Vi skall inte ha byråkrati, självfallet icke. Det är en styggelse. Det är bra med konkurrens på livsmedelsområdet. Det beror inte bara på matmomsen att vi har så höga livsmedelspriser. Det beror på andra faktorer också. Jag vet att det behövs en ny konkurrenslagstiftning, som lättar upp kartellbildningar, oligopol, bruttopriser, cirkaprislistor, m.m., för att få ned priserna. Det är sant. Men regeringen -- den regering som Ivar Franzén stöder -- håller ju på att dra tillbaka en rad av de krav som skulle ha betytt hårdare och tuffare konkurrens. Vad jag nu säger här förutsätter inte mer byråkrati. Det är helt enkelt så att statens pris och konkurrensverk undersöker hur de olika handelsleden utnyttjar den sänkta mervärdeskatten på livsmedel. Det är ju inte byråkrati, det är inga tvingande regler jag talar om, utan det är kartläggningar och undersökningar. Det är dem som jag vill garantera, som jag vill att jag som riksdagsledamot skall få på bordet. Vi har ju inte fått några konsekvensanalyser av den tidigare regeringens propositioner, och inte av den här regeringens. Det har varit dåligt med uppföljningar. Det viktiga är att politikerna tar ett ökat grepp om uppföljningen och kontrollen av politikernas beslut. Det är vi överens om rent generellt. Varför då inte vara överens även i det här konkreta fallet? Politikerna skall fatta beslut och sedan följa upp verkställigheten -- det är vad jag yrkar på.
Herr talman! Ju mer Lars Bäckström fjärmar sig från kraven på ytterligare reglering och byråkrati, desto mer självklart blir det att det inte behövs något utöver vad som står i majoritetens betänkande.

Herr talman! Vi har här fått en del intressant information till livs. Vi har fått lära oss att Lars Bäckström är en skvader och inte finns, enligt egen utsago -- och det ger oss vissa förhoppningar om att det snart kommer att gälla hela vänsterpartiet. Vi har fått lära oss att Bo Forslund är en krokodil, och att min radarpartner, herr Karlsson från Skara, är en struts -- allt medan svenska folket åker utomlands och folkpartiet mår dåligt. Jag vill säga till alla här i Noaks ark att ni lever farligt. Som en av de få som tillbringar sitt liv ovan jord -- jag har nämligen mitt kontor i Brandkontoret här på andra sidan gatan och måste färdas ute i luften när jag skall hit -- kan jag berätta från verkligheten där ute, att där finns ett stort plakat där det står: ''Kunde vi bygga riksdagshuset så kan vi också riva det.'' Det är fråga om byggarbetare där borta som det är full fart på. Herr Karl-Gösta Svenson kan vara lugn i mitt fall. Jag har inga karuseller, jag äger inga berg och dalbanor. Jag går rätt ofta på restaurang, men jag hoppas att det inte är till nackdel för en riksdagsman. Givetvis kan jag sluta även med det om herr Svenson så önskar. Men jag har levt i verkligheten i 58 år, och det kan kanske ha en viss tyngd. Herr talman! Inför denna sprängfyllda kammare, som inte tänker på något annat än hur man kan göra det bättre för Sverige och för svenskarna, inför denna politiska hierarki, som alltid väljer det bästa förslaget, varifrån det än kommer -- eller hur, herr talman?

Men dessutom måste jag be att till protokollet få antecknat att vad jag hittills har sagt är ironiskt. Det är ett påpekande som jag gör för att inte i de historiska riksdagsarkiven framstå som allmänpolitiskt naiv. Nu kommer jag till mitt skakande budskap. Turistmomsen är så dum att den förmodligen är det dummaste som Sveriges riksdag hittat på. Den har bara förlorare: tiotusentals människor utan arbete, tusentals företag i konkurs -- och ett ovisst antal miljarder har svenska staten gått miste om. Det är ett slående bevis på att politiska beslut kan bli hur dåliga affärer som helst för Sverige. Hur magnifikt det statiska politiska resonemanget kan låta har bl.a. herr Forslund, socialdemokrat, visat i den här debatten. Sedan kom herr Svenson och talade om att det inte fanns någon dynamik. Jag skall återkomma till det. Att turistmomsen nu i vissa delar -- obserevera: inte alls i sin helhet -- skulle sänkas från 25 till 18 %, vilket propositionen säger, skulle definitionsmässigt betyda att riksdagen tog sitt näst dummaste beslut hittills. Det kunde ju vara ett fall framåt, kan jag förstå att en del tycker. Jag börjar mer och mer förstå varför man här är så rädd för folkomröstningar. Ny Demokrati har motionerat och reserverat sig, och givetvis stöder jag och alla andra vakna personer i den här kammaren en sådan reservation. En vacker dag får vi givetvis rätt även i den här frågan. Men det ruskiga är att turistnäringen offras på den politiska prestigens altare. Ekonomiskt tänkande och omsorg om Sveriges statsfinanser kan regeringens resonemang omöjligen handla om. Men vad kan man begära av en bransch -- nu talar jag om den politiska branschen -- där man inte kan skilja på kostnader och investeringar, och där man på sin höjd lyckas tänka ett år i taget? Vi är många som vet sanningen om turistmomsen och prestigespelet runt omkring den. Moderaterna tyckte som vi innan myglet började. Kom ihåg att en bra turism hjälper Sverige, hjälper svenskarna, hjälper svenskarnas ekonomi, hjälper Sveriges ekonomi -- och den skulle även hjälpa Sveriges regering. Till sist: Fanns det ingen dynamisk effekt i vårt liv, så funnes det över huvud taget inga företag i Sverige, utan allting skulle bestå av en massa landsting. Är det mot detta som dagens debatt för fram -- en lång dags färd mot natt? Jag yrkar alltså bifall till affärsmässighet, sunt förnuft och därmed Ny Demokratis reservation.
Herr talman! Vi har nu åhört ett ironiskt anförande. Det är t.o.m. varudeklarerat, och det var ju skönt. Föregående talare, herr Wachtmeister, sade att jag är en skvader. Nej, jag är ingen skvader, jag är en människa herr Wachtmeister. Bert Karlsson kallade en annan ledamot för krokodil, Bo Forslund sade att herr Karlsson var struts, och jag sade att vi inte bör ha den debattonen. Vi kan gärna vara ironiska, men jag tror att debatten vinner på att vi inte sätter djurepitet på varandra. Jag vet en rad olika djur som jag skulle kunna ta till för att benämna herr Wachtmeister. Han skulle kanske bli stolt i vissa fall och kanske litet sårad i andra fall. Jag tycker att vi skall hålla oss till saken. Herr Wachtmeister är en människa som lever i sin verklighet -- det är riktigt -- och jag lever i en annan verklighet. Min verklighet är litet annorlunda. Det är litet mindre pengar, litet mindre av fina omgivningar, och ingen bakgrund som en chef som kan ge order. Det gör att jag inte blir så ironisk mot andra utan litet mer lyssnande. Vi har olika verklighetsbakgrund, och det gör att vi har olika verklighetssyn. Jag har respekt för herr Wachtmeister även om jag inte alls delar hans ståndpunkter. På arken vill han alltid vara kapten. När kaptenen ibland får för sig att åka vattenskidor blir det jobbigt för roddarna! Det är därför jag inte blir nydemokrat. Att påstå att en skattesänkning på 4 miljarder finansierar sig själv är skvaderpolitik. Men den som säger det kan ju vara en människa från verkligheten, dock en mycket speciell verklighet som det är ganska få förunnad att uppleva. Det om detta. Om det nu är så intressant med sakpolitik, kommer då herr Wachtmeister att stödja vänsterpartiets andra yrkande i vår meningsyttring som bygger på motion Sk8? Det påstås visst att vi i sak är överens. Kommer ni då att stödja yrkandet? Det vore intressant att få veta. Ni i Ny Demokrati säger er stå för sunt förnuft och att inte låta prestigen råda. Då kan vi vara överens. Vi i vänsterpartiet går er delvis till mötes när det gäller turistmomsen, men vi går inte lika långt. Men nöjer ni er med det näst bästa? Ni som är så sakliga! Kan ni inte få allt kan ni nöja er med hälften, nämligen ett tillkännagivande att man bör se över detta och kanske sänka den ytterligare. Ni som är sakpolitiker -- kommer ni att stödja sakpolitiska yrkanden, eller väljer ni demonstrationspolitikerns roll uppe i utkiken?
Herr talman! Jag förstår nu att det har övergått till hästhandel när vi nu inte fick tala om djur. Men jag kommer faktiskt inte att stödja herr Bäckström. Vad i övrigt gäller herr Bäckström, tycker jag det är intressant att han är en lyssnande person -- icke en skvader, utan en person -- vars kännetecken är att han lyssnar snarare än att han talar. Ändå är han den som talat mest här i kammaren i dag. Det måste betyda att andra på något sätt måste varit rent fantastiska. Vad sedan gäller mig själv får Bäckström gärna kalla mig för vilka djur som helst, och jag är hemskt nyfiken på att höra vilka djur det i så fall skulle vara. Det får vi väl strax höra. Han tar ju alla repliker han kan få den mannen. I detta fall handlar det faktiskt inte om vänstern, det handlar inte om Bäckström, och egentligen inte om djur heller, utan det handlar om turistnäringen. Det handlar om 230 000 arbetstillfällen, 16 000 företag, eller vad det nu är, och en jättelik chans för Sverige. Det är den chansen som vi vill att man skall ta. Det gör man inte om man skattetynger den på det sätt som här har föreslagits. Detta är väldigt många människor i Sverige medvetna om. Med säkerhet finns mycket få av dessa inom vänsterpartiet.
Herr talman! Det var inte jag som började tala om djur. Jag sade att vi skall undvika den debatten. Låt oss tala strikt sakligt. Ian Wachtmeister tycker att han är sakpolitiker. Han säger att jag replikerar mycket. Ian Wachtmeister är van vid en verklighet där han får tala oemotsagd, och det är litet knepigt att nu i stället få mötas på lika villkor. Det finns ingen stor orkester bakom och inga stora megafoner som man kan knäcka andra med på torgmötena. Detta är en ny församling där det råder lika villkor och är rent spel. Det är politikens villkor. Vi talar lika länge, och Wachtmeister har samma möjlighet som jag att utnyttja rättigheten att yttra sig. Det gör jag. Varsågod! Sedan till turistmomsen. Det är riktigt att den kan sänkas på vissa områden. Bert Karlsson sade ju att det inte var fråga om turistmomsen för hotell, utan för attraktionsanläggningar. Vi vill slopa momsen för kollektiva resor. De flesta turister reser. Vill Ian Wachtmeister göra detta? Återigen: Vill Ian Wachtmeister någonsin vara med och finansiera skattesänkningar? Jag kan tala om att de skattepolitiska förslag som ni har vore dödsstöten för den ekonomiska tillväxten i detta land. Det skulle driva upp ränteläget så att vi inte längre hade någon industri i det här landet. En sådan politik är tillväxtfientlig, den är tillväxthämmande och skadlig. Låt oss diskutera saker och ting i verklighetens värld. Där skall vi stanna. Vi skall inte bara tala om verkligheten, utan stå stadigt i den. I min hemstad byggdes tre lyxhotell, detta i en stad med dryga 40 000 invånare. Var det turistmomsens fel? Detta var den snabbast expanderande sektorn i näringslivet. Var det turistmomsens fel? Om man växer varje dag blir det allt svårare att växa, det är sant. Men det är inte bara momsen det är fråga om, utan näringen var överetablerad och för expansiv. En åtstramning var rimlig när man för några år sedan ansåg att ekonomin var överhettad. Det skall heller inte finnas alltför höga skatter. Vi har från vårt parti sagt: Sänk mervärdeskatten för dessa varor och tjänster med 7 %, det är helt okej, men tala inte om helt och hållet ofinansierade sänkningar. Dessa 7 procentenheter är en tillräcklig påfrestning.
Herr talman! Herr Bäckström känner nog inte riktigt min tillvaro om han tror att jag är van att stå oemotsagd. Det är jag faktiskt inte. Jag tycker det är ganska roligt att bli motsagd, gärna av herr Det finns dynamik i samhället. Det är tack vare den som vi ser en utveckling och det finns framgångsrika företag. Det politiska samtalet är mycket statiskt. Man talar om att finansiera allting på samma sätt vare sig det är kostnader, investeringar eller satsningar som man skulle tjäna mycket pengar på. När det sedan gäller frågan om att finansiera skattesänkningar, kommer vi i slutet av denna vecka att publicera förslag till finansieringar av skattesänkningar i en omfattning som vida överstiger vad regeringen lyckats prestera. Jag tror inte att alla av dem kommer att falla herr Bäckström i smaken, men vi är visst inne på att finansiera det som måste finansieras. Men att satsa på en sak innebär inte att man behöver finansiera den. Om ett företag vet att det säljer mer genom att t.ex. göra reklam, behöver man inte finansiera reklamen som sådan, eftersom man efteråt får igen hundrafalt i resultatet. Turistbranschen har mycket stora problem. Vi är till för att inte förvärra de problemen. Men de beslut som tidigare har fattats i denna kammare under förra riksmötet och nu har försvårat för den branschen.

Herr talman! Som Lars Bäckström redan har antytt har försöken att få till stånd en differentiering av mervärdeskatten med en lägre skatt på maten en mycket lång historia. För kds del började det redan Malmbjörk om att vi skulle verka för momsfri mat. Om jag inte minns alldeles fel hade kds dåvarande partiordförande Birger Ekstedt redan tidigare i en utfrågning visat öppenhet för den tankegången. Riksdagspartierna, med undantag för dåvarande vpk, var utåt kallsinniga till idén. Det var först när Skärholmenfruarna började demonstrera mot de höga matpriserna i början av 70-talet som det blev en politisk reaktion på ett bredare plan. Den dåvarande regeringen valde subventionsvägen i stället för att sänka momsen på mat. De inhemska matproducenterna i första ledet var inte glada åt tanken. Man såg framtida bekymmer om subventionerna avvecklades. Farhågorna var inte obefogade. När subventionerna började avvecklas försvann t.ex. den ökade konsumtionen av mjölk som byggts upp genom subventionerna. Jordbrukets produktionsapparat är långsiktig, vilket tyvärr alla inte har klart för sig. 4,5 miljarder kronor. I dagens penningvärde motsvarar det ca 10 miljarder. Under subventionstiden levde ändå kravet på ett lägre momsuttag på maten vidare. Kds ansåg att vi borde ha ungefär samma moms på baslivsmedel som den dåvarande restaurangmomsen. Alf Svensson hade ju möjlighet att motionera om det under sin förra riksdagsperiod. Då ansåg motståndarna att det var bättre med subventioner än med en lägre moms på maten, trots att man av budgetskäl redan börjat avvecklingen av subventionerna. Nu när subventionerna är helt borta kan det vara logiskt att pröva en annan väg som jag tror är mer hållbar, nämligen ett lägre skatteuttag på livsmedel. Det har den fördelen att det har ett starkt folklig stöd. Omsvängningen här i riksdagen kom något hastigt förra våren. Man bör ha i minnet att momsutredningen, som blev ett resultat av vänsterpartiets agerande 1982, nästan helt missförstod sin uppgift. Man försökte hitta argument mot en momssänkning i stället för argument. Därför var det litet häpnadsväckande när man utan föregående utredning kunde konstatera att det förra våren ändå fanns en majoritet här i riksdagen för en lägre livsmedelsmoms. Nu har tanken mognat och alla accepterar en differentierad moms. Jag tror att denna differentiering är bra. Den kommer att öka förståelsen för skattesystemets uppbyggnad eftersom det är fördelningspolitiskt riktigt att ha en lägre moms på maten. Det är också bra att den här differentieringen kommer att omfatta reseverksamhet, dvs. personresor. Karin Israelsson och Rune Thorén har väckt en motion om en allmän höjning av alkoholpriserna med 7 %. Detta motionskrav är befogat. Ivar Franzén och jag har i ett särskilt yttrande framfört vår åsikt att alkoholpriserna bör höjas. Vi förutsätter att regeringen kommer att ta upp den här frågan i budgetpropositionen, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vänsterpartiet, som då hette vänsterpartiet kommunisterna, stödde 1982 en momshöjning för att strama åt i ekonomin. Däremot såg vi till att ingen del av denna höjning togs ut på livsmedel. Det var vår huvudparoll att sänka momsen på mat. Rent fördelningspolitiskt innebär en allmän momshöjning att grupper som är bidragsberoende kompenseras. Utsatta grupper som pensionärer får ju automatiskt kompensation för momshöjningen. I och med att KPI stiger, så stiger basbeloppet. Det var fördelningspolitiskt ganska perfekt att öka överföringarna till barnfamiljer på livsmedelssubventionerna samt ge de andra grupperna kompensation via de inkomstprövade bidragssystemen. Det är en uppgörelse som vi står för än i dag. Sedan var det andra majoriteter som tog bort livsmedelssubventionerna. Dessa hade behövts. Men nu har vi fått den här saken. Vi får se om vi kan gå vidare och se om kristdemokraterna står pall för att driva fördelningspolitik. Det är mer tvivelaktigt när man ser alla de skattesänkningar som genomförts under denna höst.
Herr talman! Herr Bäckström, det kan faktiskt vara så att om man lyckas få fart på hjulen i Sverige har vi möjligheter att driva en fördelningspolitik. Om vi skulle hamna i ett läge där vi inte har någon tillväxt blir det betydligt kärvare, Lars Bäckström, att driva en fördelningspolitik. Jag sade nog i mitt anförande att jag ansåg att det var bättre att ha en sänkt livsmedelsmoms än att ha subventioner, och det står jag fast vid.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Harry Staaf säger, att det är bättre att vara rik och frisk än att vara fattig och sjuk. Det är bättre att ha tillväxt än att inte ha tillväxt. Jag tror inte att det finns några andra än mycket extrema miljövänner i någon extrem ytterlighetsgrupp som tycker att det är bra om vi inte har någon tillväxt. Vi är för sänkt moms på livsmedel. Vi var först med att driva det. Sedan fick vi en bred opinion för det. Vi driver också en politik för tillväxt, men vi vill inte skapa tillväxt genom ofinansierade skattesänkningar. Det är på sikt tillväxtbromsande.

Herr talman! Jag skall nu tala litet grand om hotelloch restaurangmomsen. Ny Demokrati nämner ofta ordet verkligheten i sina framträdanden. Vad menar vi då med verkligheten? När viktiga beslut fattas i näringslivet präglas dessa ofta av en stor portion sunt förnuft och givetvis också av kunskap. Detta sunda förnuft, dvs. anknytning till verkligheten, används alltför sällan när beslut fattas i denna kammare. Här präglas tyvärr ofta besluten av prestige samt av blockpolitiken. Herr talman! Ledamöter av denna riksdag! Detta kan vi nu ändra på i dag genom att använda vårt sunda förnuft och rösta för en återgång till 12,87 % när det gäller momsen för hotell och restaurangnäringen. Alla här i denna kammare vet att höjningen från 12,87 till 5 % har lett till följande fyra faktorer. För det första har uppemot 13 000 människor mist sina arbeten. För det andra har närmare 1 000 företag gått i konkurs. För det tredje har statskassan tappat inkomster på mellan 2 och 4 miljarder kronor enligt olika beräkningar. För det fjärde har den svarta sektorn ökat markant inom denna bransch. De fyra punkter som jag nu räknade upp beror till största delen på den sanslösa momshöjningen. Vi vet att även faktorer som Kuwaitkriget och lågkonjunkturen i viss mån påverkat denna utveckling inom hotell, och restaurangnäringen. Herr talman! Ledamöter! Jag vädjar nu till er att ni med hjälp av det sunda förnuftet röstar för en återgång till den gamla momsnivån på 12,87 %.

De skulle säga att vi inte använder det sunda förnuftet och att vi lever i en s.k. isolerad värld. Sedan vill jag säga några ord om alkoholskatten som man föreslagiat skall höjas. Om man höjer den nu leder det till att Systembolaget säljer mindre. Det kan jag mycket väl hålla med om. Men den illegala hanteringen skulle öka markant i samma takt som vi höjer skatterna. Vill riksdagen ha en ökad svart sektor även inom alkoholområdet skall man höja skatten där. Med detta anförande, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2 samt avslag på propositionen i motsvarande delar.
Herr talman! Vi tillhör i hög grad verkligheten. Vi befinner oss i en situation med ett mycket svårt budgetläge. Därför ställer det mycket stora krav på regeringen och på utskottsmajoriteten att vi ser till att de skattesänkningar vi föreslår är finansierade. I en sådan situation krävs det att man har en budgetpolitik med ansvar. Jag vill göra gällande att regeringen företräder en sådan åsikt, en sådan syn och en sådan handling. Detta får annars effekten att vi får nya valutaproblem. Då stiger räntenivån igen, tillväxten sjunker, arbetslösheten ökar och turistnäringen, liksom alla andra näringar tillhör förlorarna vid en sådan politik. En sund tillväxtfrämjande skattepolitik kräver att vi också samtidigt sänker utgifterna för staten.
Herr talman! Karl-Gösta Svenson talade om att vi måste finansiera samtliga förslag. Vi menar att det om man återgår till momsnivån 12,87 % för hotelloch restaurangbranschen blir en dynamisk effekt. Jag har just i fyra punkter förklarat hur mycket statskassan har förlorat på den idiotiska momshöjningen. Vi har stött flera förslag från regeringshåll vilka inte varit kopplade till finansiella åtgärder.

Herr talman! Självfallet blir det dynamiska effekter. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår en sänkning av turistmomsen för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Den kan härigenom konkurrera på ett bättre sätt än den kan göra i dagsläget, med den höga skatt som för närvarande tas ut.
Herr talman! Jag skulle ha kunnat begära ordet för ett anförande, men det blir kortare med en replik. Jag tror att Ian Wachtmeister, också han förträdare för Ny Demokrati, svarade på en fråga som jag ställde, men jag vill kontrollera att så var fallet, för att det inte skall bli några missförstånd senare. I vår motion Sk8 har vi anfört att det behövs en prispress och att monopol och oligopol inom livsmedelsbranschen bör brytas upp. Vi har i en meningsyttring begärt ett tillkännagivande om detta. Det har sedan tagits upp av socialdemokraterna, som sammanfört motionens yrkanden nr 2 och 3. Törhända kunde Ny Om jag kan få svar på den frågan -- kontrollerbart -- vet jag hur jag skall göra: om Ny Demokrati stödjer yrkande 2 i motion Sk8, hemställer jag att riksdagen med bifall till motion Sk8 yrkande 2 som sin mening ger till känna vad i motionen anförts angående priskontroll. Detta innebär ett utbrytande av en del av yrkandet i den socialdemokratiska reservationen nr 4. Jag tror att det är viktigt för kammarens handläggning att vi får ett entydigt svar på denna fråga. Det kan i så fall leda till att vi får en majoritet i kammaren. Eftersom Ny Demokrati är ett parti som alltid sätter sakfrågorna i högsätet och inte ägnar sig åt trixande och finter, är detta en mycket intressant fråga. Tiden tillåter inte att jag går närmare in på frågan om turistmomsen, men också i den frågan kunde Ny Demokrati ha stött meningsyttringen från vänsterpartiet, där det talas om behovet av att snabbt få fram nya åtgärder på turistområdet. Ett prestigelöst parti skulle naturligtvis ha kunnat sy ihop en kompromiss, men det är kanske viktigare att markera särmening för Ny Demokrati än att söka största möjliga enighet. Det är Ny Demokratis val.
Herr talman! Lars Bäckström har tidigare fått ett svar på detta: Vi kommer inte att stödja ert yrkande nr 2. Vi vill visserligen ha ett starkt SPK, men det gäller över hela branschskalan.
Herr talman! Vi kan nu se att vi har fått ett nytt, friskt parti, som inte ägnar sig åt småfinter utan följer en rak linje. Oavsett vad man kan ställa till med följer man sin linje. Men uppenbarligen är det också så, att om sällskapet blir litet för ovant för kaptenen på skutan, vill han inte ha med vilka gastar som helst på båten. De är inte riktigt välkomna i de fina salongerna. Jag har ju respekt för andras meningar, och jag noterar att man har lärt sig taktiken på annat håll och tillämpar den här -- men det är det partiets ensak.

Herr talman! Ian Wachtmeister sade att han representerar verklighetens folk och att han är ny i riksdagen. Det är gubevars inte bara han som är ny som ledamot -- också jag och en hel del andra kolleger har i och med höstens val kommit in i riksdagen och ser på den med friska ögon. Jag har bl.a. med stor spänning följd momsdebatten här i dag. Jag minns debatten i våras, då moderata samlingspartiet gick i spetsen när det gällde att kritisera folkpartiets och socialdemokraternas uppgörelse om skattereformen och socialdemokraternas omsvängning i matmomsfrågan. Denna är bakgrunden till att vi i dag har det förslag som ligger på riksdagens bord. Visst kan man säga att momssänkningen är otillräcklig. Det är illa att den generella momssatsen inte kan sänkas nu utan måste höjas till 25 %. Men detta är inte fallet bara när det gäller momsen. Det är sådant som händer med ett högt skattetryck, och det drabbar landets företagare inom både turistnäring och industri och även inom en mängd andra näringar. Regeringen har nu påbörjat ett arbete som är konsekvent inriktat på att sänka skattetrycket och därmed få bort de tendenser som finns att företag försöker finna vägar att komma bort från de mycket höga skatterna, och dit hör naturligtvis momsen. Det är självfallet glädjande för moderata samlingspartiet att det nu finns ett parti till i riksdagen som ansluter sig till teorin om dynamiska effekter. Det är ju ingen nyhet för moderata samlingspartiet att skattesänkningar har inbyggda dynamiska effekter. Också Ian Wachmeister och Bert Karlsson vet att man när man sänker ett pris i företaget måste vänta tills man säljer mera innan man kan intäktsföra det. Motsvarande gäller också för regeringens politik just nu. Vi tror att vi, om vi sänker skatterna, får i gång företagandet i landet och det kan ge dynamiska effekter, som gör att vi kan sänka skatterna ytterligare. Men det är märkligt att följa Ny Demokratis linje. Antingen gör man som folkpartiet och socialdemokraterna gjorde i samband med skattereformen, dvs. omfördelar skattetrycket -- då drabbas några, medan andra får det litet lättare, men totalt är trycket detsamma --, eller så gör man som Bert Karlsson föreslår i sin nya bok: man skjuter upp det. Boken ''Skandal'' är rätt fascinerande. Det är Bert Karlssons politiska memoarer, där han ser tillbaka på sin tid som riksdagsman. Där slår han fast vad som nu skall bli framtidens melodi efter haveriet för tredje vägens politik. Bert Karlsson skriver där: ''Min medicin för Sverige är följande: jag tror inte att det går att helfinansiera varenda reform under en kristid. Man måste acceptera ett underskott.'' Bert Karlsson fortsätter: ''sänk arbetsgivaravgiften ordentligt och sänk momsen på mat till tio procent.'' -- Observera, mina vänner: till 10 %! -- ''Då behöver inte folks löner höjas på ett antal år och svensk industri kan bli konkurrenskraftig igen.'' Det är Bert Karlssons medicin för Sverige. Han säger alltså: Skjut problemen på framtiden! Tänk om hushållen i Sverige i dag kunde göra det! Tänk om de i stället för att betala av sina kreditkortsskulder kunde skaffa sig ett kreditkort till och säga: Det är inget problem! Vi skjuter upp skulden på framtiden. Det här får barnen ta hand om. Detta är sådant som sker när man inte seriöst sätter ihop ett besparingsförslag. Vi har ju inte fått så väldigt många sådana från Ny Demokratis håll under partiets tid i riksdagen. Nu säger Bert Karlsson att det senare under veckan skall presenteras en mängd förslag, och vi får väl vänta på det, men han säger i sin bok att det inte behöver läggas fram några sådana förslag. Bert Karlsson har i dag från denna talarstol sagt att den dynamiska effekten faktiskt är så stor att den kan finansiera ett fullständigt borttagande av momsen. Men Ny Demokrati lägger inte fram något sådant förslag. Man föreslår i stället en återgång till den gamla nivån 12,87 %. Varför det? Varför skall vi över huvud taget ha kvar någon moms på turistnäringen, om ett borttagande skulle vara självfinansierande? Och varför skall vi ha en ny tredje nivå på 6 %? Varifrån kommer denna siffra, och varför skall vi höja skatten för cirkusnäringen från 0 % till 6 %? Det är gott och väl att man talar om dynamiken i skattesänkningar, men vi måste också se på vad som står i Ny Demokratis reservation. Där föreslås inget allmänt borttagande av momssatser, utan det är en lek med procentsatser. För vissa, nämligen hotell och restauranger, skall momsen sänkas till 12,87 %, medan camping, parker och nöjesanläggningar skall få en moms på 6 %, och på cirkusnäringen skall läggas en ny moms om 6 %. Bert Karlsson, som vet hur vanliga människor har det, är kanske nu ute och pratar med dem, eftersom han inte har tid att lyssna på den här debatten. Han får faktiskt förklara hur det kan komma sig att det behöver vara kvar någon skatt på detta område, om den utan vidare kan avskaffas. Ian Wachtmeister signalerade nya besparingar, och här kommer Ny Demokrati säkert att kunna hjälpa regeringen i arbetet med att sänka det världsrekordhöga svenska skattetrycket. Det behövs. Vi är fullständigt överens om att det finns dynamiska effekter och att det kan bli en ny start för Sverige, förutsatt att man sänker skatter. Det vill regeringen göra, men Ny Demokrati kan bli den stora bromsklossen, om man aldrig anser sig behöva finansiera någonting utan likt Bert Karlsson säger: Skjut upp det till våra barnbarn!

Herr talman! Vi har sagt att vi vill sänka skattetrycket i Sverige från 57 till 47 % och göra det på sex år. Detta ansågs under valrörelsen astronomiskt omöjligt, och diverse mer eller mindre pålitliga politiker försökte framställa det så att vi skulle ha sagt att den sänkningen skulle genomföras på ett år. Nu vet vi att bl.a. Skattebetalarna talar om att sänka skattetrycket till 40 %, till ''Europanivå''. Näst högst i Europa efter oss är Danmark med 48 %. Givetvis skall skattetrycket sänkas, och det måste sänkas. Nästa sak: Våra motioner har föranletts av regeringens propositioner. Det har vi i alla fall fått lära oss att det är så det går till. De motioner som vi kör fram alldeles av oss själva kommer vi strax att köra fram, och det kommer att finnas mycket av besparingar i dem. Det ingår i själva riksdagstekniken. Det är på något sätt kul att vi behöver åberopa den. I min radarpartners herr Karlssons i Skara frånvaro kan jag förklara de 12,87 procenten m.m. vad gäller restaurangmomsen. Vi har sagt: Återgå till den moms som gällde förut. Branschen var inkörd på den nivån. Branschen har inte begärt någonting annat än att gå tillbaka till den skattesatsen. Det är dessutom tekniskt lätt att göra det. Nästa fråga: Varifrån kommer siffran 6 %? Jo, 6 % kommer från ett för denna kammare mycket ovanligt håll som vi nog får vänja oss mer och mer vid. Den kommer nämligen från den europeiska verkligheten. Där har man ungefär 6 % moms på tjänster av typen resor och liknande. Därför tyckte vi att det var mycket lämpligt att nu anpassa Sverige till den nivån. Vi garanterar härmed att cirkusbranschen, där vi har mycket goda kontakter, som ni förstår -- clowner och annat --, kommer att klara den höjningen, om ni bara ser till att det blir som vi har önskat.
Herr talman! Min utgångspunkt var Bert Karlssons skrivning om att man inte behöver finansiera ett underskott och att det går mycket bra att lösa ekonomiska problem genom att dels sänka skatter, dels skaffa nya utgifter. I boken driver Bert linjen att det är bra med höjda barnbidrag. Vi vet att Ny Demokrati kan tänka sig statliga insatser på turismområdet i form av turistrådet eller något liknande. Det är då man undrar hur ekvationen går ihop. Vi är fullständigt överens om att arbetet på att sänka skattetrycket är överordnat allt annat. Men moderaterna inser att detta måste kopplas ihop med att också minska de offentliga utgifterna. Det har jag hört att Ian och Bert har åkt runt i landet och predikat under valrörelsen, men det har tydligen glömts bort i och med att de kom in i riksdagen, och det är bara att beklaga.
Herr talman! Herr Reinfeldt, vårt minne är gott. Vi glömmer ingenting och tar det alldeles lugnt. Vad gäller barnbidrag och andra utgiftsposter är vi, vilket vi har nämnt i olika sammanhang, beredda att diskutera en behovsprövning av dessa m.fl. åtgärder. När man nämligen sänker skattetrycket från den höga nivå där det är nu, 57 % -- 58 har det väl hunnit bli, 59 kanske innan dagen är slut -- ner till rimliga nivåer, kan vi också klara oss, folk i allmänhet, utan speciella bidrag. Om igen: Vi har många förslag till hur man skall kunna finansiera en allmän skattesänkning. Jag tror att ni moderater, inte av er själva men på grund av de drivankare ni har med er i regeringen, kommer att få vissa problem med våra besparingsförslag. Men det blir så att säga ert bekymmer. Då kör vi den här debatten igen, fast åt andra hållet.
Herr talman! Jag skall med glädje återkomma vid det tillfället och föra den debatten. Liksom herr Wachtmeister gjorde, ber jag att få noterat i protokollet att det är han som svarar på mina frågor, som egentligen var ställda till herr Karlsson från Skara, som inte alls har samma syn på behovet av att spara i de statliga utgifterna som partiledare Wachtmeister här ger uttryck för. Men det kanske bara var någonting som var gjort för att sälja böcker och inte går att säga i riksdagen.

Herr talman! Jag skall ge Ian en chans att komma tillbaka i en ny replik. Jag har ett par frågor till honom med anledning av att han sade i sitt första anförande: Jag har levat i verkligheten i 58 år. Glömde inte Ian de tre dagar som han pryade här i riksdagen för fem år sedan? Och är det erfarenheterna från denna försöksverksamhet som har fått Ian att lämna verkligheten och nu ägna sig åt riksdagsarbete?
Herr talman och övriga i denna kammare! Det äger sin riktighet att jag pryade här för att se hur ni hade det. Jag blev mycket omtumlad av denna upplevelse och talade då om att jag knappast skulle ge mig in i den här branschen. Jag tyckte att det inte var tillräckligt drag här. Men sedan kom jag på att ingenting är omöjligt att ändra. Därför har vi nu givit oss in i detta och tycker nog att utvecklingen har visat att Ny Demokrati har en mycket viktig roll att spela. Vi kanske t.o.m. kan påverka litet grand både det politiska agerandet och det politiska klimatet. Vi har t.o.m. inför öppen ridå fått inviter från vänsterpartiet. Det öppnar ju oanade möjligheter för Sverige.

Herr talman! Jag minns de samtal jag hade med Ian Wachtmeister för fem år sedan. Då var han full av förakt för riksdagsarbetet, men jag tror faktiskt att den dag Ian lämnar riksdagen kommer han att vara full av aktning för riksdagsarbetet.
Herr talman! Ja, herr Hegeland, det är möjligt. Men jag hoppas att jag under tiden inte har omvandlats till en här redan omtalad krokodil.
Herr talman! Talmanskonferensen har utfärdat en rekommendation, att om flera partier företräder en och samma meningsyttring bör en talare kunna ställa upp och föra deras talan. Efter att ha lyssnat på dagens debatt måste jag säga att det var en otroligt klok rekommendation. Disciplinerad som jag är, herr talman, avstod jag från att anmäla mig till den här debatten. Nu finns det två skäl till att jag uppträder i talarstolen i alla fall. Det första är att jag vill visa att jag mår bra. Det gäller för övrigt hela folkpartiet. Det andra är att jag vill rätta till några av de fullständigt orimliga, jag måste säga för den här kammaren ovanliga, påståenden som Bert Karlsson framfört. Jag tycker att debattnivån sjönk så att vi var nere i källaren. Jag var ett slag orolig för att vi skulle behöva starta utgrävningar där nere för att över huvud taget kunna hålla oss på en så låg nivå som den Bert Karlsson intagit. Det är folkpartiet som vill straffa Bert Karlsson och Ny Demokrati, sade Bert Karlsson. Jag undrar, herr talman: Hur löjlig får man vara i riksdagens talarstol egentligen? Ny Demokrati var över huvud taget inte påtänkt när vi startade utredningsarbetet kring ett nytt skattesystem för Sverige, när vi började att utreda frågan om enhetlig mervärdeskatt. Jag kan försäkra Bert Karlsson, eftersom jag satt i den kommitté som sysslade med den indirekta beskattningen, att orden Bert Karlsson och Sommarland aldrig kom över mina läppar under den utredningens gång. Det skulle ha varit jag som tog upp det eftersom jag var den ende folkpartisten som satt med i utredningen. Såvitt jag kan erinra mig nämndes de orden inte av någon annan heller. Skälet till att vi satte oss ned med detta skattearbete var något helt annat. Sverige var på väg utför i en rasande takt, och det fanns ett skattesystem som starkt bidrog till detta. För den bransch som det talats så mycket om här i talarstolen, var årliga prisökningar på 5--10 % vanliga. Ingen människa talade om det, och det uppstod inga problem för branschen. Självfallet uppstod problemen för branschen under den tiden när vi trodde att detta var möjligt. Då bestämde vi oss i folkpartiet för att genomföra en skattereform som innebar att dessa förhållanden inte skulle behöva gälla längre. Skattereformen har lagt grunden för ett helt annat utgångsläge i Sverige. Det har nu varit möjligt att teckna avtal på praktiskt taget nollbasnivå i Sverige, vilket var totalt otänkbart med det gamla skattesystemet. Inflationen har sjunkit rejält, och regeringen har för avsikt att hålla den på den nivån även i fortsättningen. Den skall hållas nere så att svensk turistnäring inte skall behöva belastas med årliga prisökningar på 5--10 %. Sverige kan börja tänka framåt, och vi kan börja att arbeta oss uppåt. Då kommer Ny Demokrati med drag under galoscherna in i riksdagen och börjar rumstera om. Jag noterar att när det gäller mervärdeskatten har vi kommit till det läget att vi har ett förslag på en skattesats på 25 %, en på 18 %, en på 12,87 %, en på 6 % och en på 0 %. När mervärdeskatten utreddes blev fransmännen tillfrågade -- de har nämligen sex olika mervärdeskattesatser -- hur de kan administrera något sådant. De svarade att det går, men att de i själva verket inte klarar att administrera situationen. De vet att de inte får in tillnärmelsevis de skatter de borde få. Systemet fungerar inte så. Jag är rädd för att om Ny Demokrati fortsätter som man gör nu, kommer inte bara folkpartiet att må illa. Hela svenska folket och den svenska ekonomin kommer att må illa. Nu sänks matmomsen. Kalla det gärna en EG anpassning, om ni vill. Det vore faktiskt klokt att anslå en annan ton, anlägga en helt annan attityd, nämligen den som Karl-Gösta Svenson uttalade. Vi skall börja tala litet positivt om svensk restaurangnäring och framhålla att Sverige är på väg att klara ut de ekonomiska problemen. En grund för en helt annan utveckling i Sverige läggs nu. Det här borde ligga i Bert Karlssons och inte minst Ny Demokratis intresse. I stället uppträder Bert Karlsson som branschens dödgrävare i denna talarstol. Han strör vårdslösa uttalanden omkring sig såsom att man för den summa som det kostar att parkera på Arlanda kan hyra bil på Cypern. Vad hjälps svensk restaurangnäring och turistnäring av sådana dumma uttalanden från denna talarstol? Det verkar som om det inte är Westerbergeffekten utan snarare Westerbergaffekten som har gripit Jag har studerat de fallissemang som har förekommit i branschen. Men det är svårt att se att mervärdeskatten skulle vara den enda orsaken. I ett fall som jag har studerat var skulderna 15 miljoner. Det kan rimligtvis inte vara mervärdeskatten som förorsakat det.
Herr talman! Ja, det har varit känt en längre tid att debatten är låg när det gäller folkpartiet. Man kopplar t.o.m. ihop barnbidraget med turistmomsen. Det är i och för sig inte förvånande att folkpartiet talar på det här sättet. När det gäller turistnäringen hävdar jag fortfarande att det inte bara är jag som talar i dessa termer, men jag förstår att det kan verka dumt att göra en sådan jämförelse som parkeringen på Arlanda och hyrbilen på Cypern. Men det är ändå sanningen! Den tycks man hela tiden blunda för. Prisnivån i Sverige är för hög, och vi kan inte låtsas längre. Det är att omyndigförklara svenska folket att säga att folk inte förstår detta, när turistnäringen hävdar att nivån är hög. Det går inte att lura svenskarna och säga att det är billigt i Sverige när det inte är det. Det måste även politiker förstå. Jag tror att den enda förutsättningen är att Sverige anpassar sin nivå. Jag tycker att folkpartiet skall sluta med alla de dumma saker som de håller på med hela tiden. Jag förstår mycket väl att man i dessa diskussioner inte nämner Bert Karlsson och Sommarland osv. Så dum är jag faktiskt inte. Men med den information jag har fått från de andra partierna som var med under dessa diskussioner, står det ganska klart att just Ny Demokrati och Bert Karlsson skulle straffas när det gäller turistfrågan. Det var en stor fråga för Ny Demokrati, och det är en stor fråga för hela
Fru talman! Ny Demokrati får bedriva debatten i kammaren precis hur de vill. De får lägga vilka förslag de vill. De får vara hur ironiska de vill, och de får förlöjliga hur mycket de vill. I folkpartiet liberalerna kommer vi att fortsätta att arbeta seriöst, dvs. arbeta fram förslag, presentera dem och finansiera dem. Det kommer att vara vår stil. I övrigt vill jag inte förlänga debatten ytterligare.

Fru talman! Regeringen bygger sin ekonomiska politik på olika åtgärder och förslag, t.ex. skattesänkningar för småindustrin och företagsamheten med en förväntan att det skall bli dynamiska effekter. En ökad produktion skapar en växande sysselsättning och ordning och reda på finanserna. Men varför tror man inte på samma effekt när det gäller turistnäringen? Där finns det en stigande obalans att tackla mellan in och utresande. För tre år sedan var det ett underskott i turistbalansen, om uttrycket tillåts, på 11 miljarder. För två år sedan var det 18 miljarder, och nu beräknar riksbanken underskottet för innevarande år med full turistmoms till 32 miljarder. Alltså: Underskottet har på tre år, varav minst två år belastat med moms, tredubblats. Detta talar för behovet av en rejäl sänkning av turistmomsen till den nivå den låg på tidigare. Ett enkelt exempel ur näringslivets verklighet visar -- och det är allom bekant -- att för några år sedan gick Linjeflygs flygplan i inrikestrafiken i det närmaste tomma. Då sänktes priserna radikalt. Planen fylldes, och ekonomin blev bättre. Om vi vidtar en kraftigare sänkning och återgår till den tidigare turistmomsen, kan vi bergsäkert räkna med en positiv effekt. Staten får snabbare pengar att hämta från en sådan industri.

Fru talman! Ian Wachtmeister nämnde mitt namn i en replikomgång som inte gällde mig. Därför måste jag begära ordet igen. Ian Wachtmeister tyckte sig ha fått en invit från vänsterpartiet till Ny Demokrati. Men då har Ian Wachtmeister små krav på inviter. Det kanske förklarar en del av uppgifterna om regeringssamarbetets karaktär. Vi i vänsterpartiet sitter visserligen kvar i soffan när Ny Demokrati slår sig ned, och om Ny Demokrati intar en ståndpunkt som liknar vår ändrar vi oss inte -- men det är inte riktigt detsamma som inviter. I annat fall skulle vi ju tvingas inta en ny ståndpunkt så fort Ny Demokrati intar en riktig ståndpunkt, och det skulle ju inte gå. Vi har i debatten velat testa om Ny Demokrati ser till sakfrågorna och inte till prestigen. Vi sade i vår motion att ett problem är att sänkt matmoms skulle kunna utnyttjas av tillverkare, grossistled och livsmedelskedjor för att höja deras vinstmarginaler. En sänkt matmoms bör därför kombineras med andra åtgärder. På kort sikt gäller det att förstärka prisövervakningen, bl.a. genom SPK. På längre sikt gäller det strukturreformer inom hela livsmedelskedjan och en hårdare konkurrenslagstiftning. Så tycker vi. Jag tyckte mig i debatten märka att Ny Demokrati också lutade åt sådana ståndpunkter. Därför vill jag testa att bryta ut ett av de båda vänsterpartiyrkanden som är sammanslagna i den socialdemokratiska reservationen. Naturligtvis fordras aktiva konsumentinsatser för att få ned priserna, sade vi, men det kan inte garantera en önskvärd utveckling. Mot det talar de monopol och oligopolstrukturer som råder inom den svenska livsmedelsbranschen. Mot en sådan konsumentkontroll talar vidare regeringens förslag att mjuka upp prisinformationslagen. Representanter för regeringen har dessutom gjort uttalanden som tyder på att regeringen inte avser att följa upp vissa av de förslag som ställts av konkurrensutredningen och som avser åtgärder för att stärka konkurrensen inom livsmedelsbranschen. Även här kanske det var så att vi kunde sitta kvar i soffan om Ny Demokrati slog sig ned. Därför sade vi i ett tillkännagivande: Riksdagen bör begära att regeringen i särskild ordning följer prisutvecklingen inom livsmedelsbranschen och motsvarande branscher där momsen sänks. Då sade företrädare för Ny Demokrati att Ny Demokrati ville åstadkomma detta generellt på alla sektorer. Ja, det är väl bra, men varför kan man då inte nu införa det på turistsidan och livsmedelssidan, där vi trycker på för att åstadkomma det? Vi menar att vi sitter kvar i soffan när Ny Demokrati slår sig ned genom att bryta ut det här och göra ett säryrkande av det. Kanske sitter också socialdemokraterna kvar i soffan, så att vi får också dem med oss. I så fall vinner sakfrågan och inte de taktiska finterna -- för det är väl inte taktiska finter man håller på med ute i verkligheten? Därmed testade vi om Ny Demokrati vågade sätta sig i samma soffa som vänsterpartiet. Det vågade inte Ny Demokrati. Man är rädd om sitt rykte när man skall vara stödparti till moderaterna. Det är naturligtvis vad man egentligen är, även om man försöker spela upp en annan pjäs.

Fru talman! Herr Bäckströms anförande framkallar i varje fall ett visst svar, hoppas jag. Efter att ha givit oss en invit talar herr Bäckström om att vi inte har fått någon invit, vilket vi med stor tacksamhet noterar. Sakligt motiverade ståndpunkter är helt vår linje, herr Bäckström. När det sedan gäller en del andra saker som han nämnde vill jag säga att denna kammare med spänning ser fram mot en debatt som i morgon kommer att skaka Sverige och som kommer att handla om den farliga lilla prislappen. För övrigt sitter vi mycket bra i soffan. Det brukar vara andra som reser sig och går. Vi satt ganska länge i samma soffa som ledaren för det parti som herr Bäckström tillhör, och vi kan även sitta i samma soffa som herr Bäckström -- vi har öppet på tisdagkvällar i våra lokaler i Brandkontoret, och vi har tre soffor. Dit är alla välkomna.
Fru talman! Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att be att få antecknat till protokollet: ''Talande tystnad''. Eller också skulle det kanske räcka med att ta av sig glasögonen. Visst kan man säga att man är för saklighet i den politiska retoriken, men man är det alldeles uppenbart inte i de politiska sakfrågorna, t.ex. när det gäller att stödja vänsterpartiets yrkande. Eftersom det är kristallklart att man inte tänker göra det avstår jag från att ställa det yrkandet, för att korta ned voteringsordningen. Men min kommentar är återigen: Talande tystnad.
Fru talman! Vi tackar för herr Bäckströms talande tystnad.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att kort säga några ord om den motion om legitimation för naprapater som jag har väckt tillsammans med några andra motionärer. En rad representanter för nästan samtliga övriga partier har likartade motionsyrkanden. När frågan senast behandlades här i riksdagen gjordes bedömningen att 200 000 patienter varje år i vårt land söker hjälp hos naprapater vid ca 1 miljon tillfällen, huvudsakligen för rygg och ledbesvär. Vi kan nog vara övertygade om att de inte är färre i dag. Detta är den klart vanligaste formen av, som det heter, manuell medicin i Sverige. Därmed utgör naprapaterna en mycket stor resurs för väldigt många människor, och det borde därför också vara tämligen naturligt med en legitimation för denna yrkesgrupp. Det skulle innebära ett samhällserkännande, men framför allt skulle det innebära en varudeklaration för patienten. Ledamöterna i socialutskottet är ännu inte beredda att göra ett ställningstagande i sakfrågan utan hänvisar till ytterligare överväganden i regeringskansliet. Det är därför min förhoppning att ett förslag snarast skall kunna föreläggas riksdagen. I betänkandet gör, som jag ser det, utskottet några felslut. Det första görs i en hänvisning till vad socialutskottet skrev i sitt betänkande 1989/90:24 när frågan senast behandlades. Där skrev man bl.a. så här beträffande alternativmedicinkommittén: ''Då naprapaterna har en lång utbildning och deras kunskaper och kompetens är allmänt vitsordad förordar kommittén att regeringen prövar frågan om deras legitimation när naprapaterna kan uppvisa studier som konfirmerar effekten av deras metoder.'' Vi det tillfälle då detta skrevs var alternativmedicinkommittén inne i slutfasen av sitt arbete. Mot bakgrund av den slutsats i legitimationsfrågan som senare drogs i riksdagen, dvs. att man skulle ge legitimation åt vissa kiropraktorer, skulle man kunna tro att det var denna yrkesgrupps behandlingsmetoder som AMK undersökte. Så var inte fallet. AMK undersökte inte en specifik yrkesgrupp utan en behandlingsmetod, dvs. den som går under begreppet manipulation -- och manipulation är inte synonymt med kiropraktik. Det är en behandlingsmetod som används av flera olika yrkesgrupper, såsom kiropraktorer, naprapater, osteopater och sådana läkare och sjukgymnaster som har ortopedmedicinsk examen. Detta gör att det de facto finns ett underlag för att fatta beslut om att ge naprapater legitimation. Detta har också en opartisk utredning av hovrättsrådet Anders Thunved visat. Denna utredning är överlämnad till statsrådet Bo Utredningen visar att samtliga kriterier för en legitimering av naprapater är uppfyllda. Även de ord som socialutskottet använder -- ''lång utbildning'', ''allmänt vitsordad'' kompetens och kunskaper -- tyder på detta. Det andra felslutet kommer i utskottets eget ställningstagande. Där skriver man följande: ''Utskottet kan vidare konstatera att alternativmedicinkommittén nu lagt fram sitt slutbetänkande i vilket bl.a. frågan om legitimation av naprapater behandlas. Remissbehandlingen och beredningen av förslaget i regeringskansliet bör enligt utskottet avvaktas.'' Nu är det bara så att AMK inte har föreslagit någon legitimation. Därför kommer det heller inte fram någonting i remissvaren som kan vara till vägledning för regeringskansliet i denna fråga. Inget av remissvaren behandlar frågan om legitimation, eftersom utredningen aldrig ville ha svar på denna fråga. Låt mig, fru talman, få säga några ord om den betydelse som en legitimation för denna yrkesgrupp skulle få för patienten. Det finns ju i det här sammanhanget en alldeles uppenbar fördel med en legitimation, nämligen den säkerhet för patienten som en sådan skulle innebära. Med en legitimation får vi en helt annan kontrollmöjlighet. In i systemet kommer bara sådana naprapater som lever upp till de kvalitetskrav som kan ställas. Det innebär att det inte bara ställs krav på utbildningen utan också på att behandlingen håller en hög kvalitet. Det kommer med andra ord att ställas krav på att de som skaffat sig utbildningen också lever upp till de kvalitetskrav som ställs. I annat fall blir det ingen legitimation, och de som fått legitimationen riskerar att förlora den. Detta är i enlighet med de lagar och regler som gäller för i stort sett all annan sjukvårdspersonal. Att införa en möjlighet till legitimation för naprapater innebär därför inte primärt att vi ställer oss på denna yrkesgrupps sida, utan att vi stärker säkerheten hos de många patienter som är i behov av hjälp och som kanske har sökt många andra möjligheter utan att finna någon sådan.

Fru talman! Jag tänkte säga några ord om hanteringen av de motioner som behandlas i detta betänkande. Jag måste säga att jag är besviken. Det blir man ju ofta som motionär. Jag kan acceptera att en motion avstyrks på grund av samhällsekonomin eller på grund av att någon typ av förslag väntas inom kort, men jag tycker inte att jag i detta betänkande har fått några som helst motiv. Ett antal motioner, som handlar om vitt skilda ting, har buntats ihop, och sedan har man hänvisat till att regeringen i regeringsförklaringen har aviserat en översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Ett sådant motiv kan naturligtvis användas när det gäller motioner som handlar om sjukvårdens organisation och finansiering, men de motioner jag har väckt handlar inte alls om detta. Jag tycker därför att det är fattigt att man i ett betänkande inte kan få ett motiv till att motionen avstyrks. På så sätt skulle man ju åtminstone veta vad man skall angripa nästa gång man vill ta upp frågan; det är ju så det går till. Jag har alltså motionerat om en nationell uppföljning av samnordiska insatser på reumatikerområdet. Nästa år är ett nordiskt reumatikerår. Det handlar om informationskampanjer och annat, och det mesta av arbetet ligger på organisationerna. Jag har tagit upp just organisationernas möjlighet att verkligen delta och hur viktigt det är att man har tillräckligt med pengar till sitt förfogande. Det var också en rekommendation från Nordiska rådet att de olika länderna skulle se till att det fanns nationella medel till förfogande, så att dessa frågor verkligen kunde följas upp i varje land. Detta är alltså vad som tas upp i den motionen, och utskottet skriver då att man väntar på en översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Det kan inte betraktas som särskilt tillfredsställande. Min andra motion handlar om säkerheten för personer med epilepsi, dvs. säkerheten i bostaden och i det dagliga livet. Den handlar inte om sjukvårdsfrågor, utan om rent sociala insatser, t.ex. hur man kan förebygga olycksfall i hemmet genom att se till att hemmet anpassas på ett sådant sätt att en epileptiker inte skadar sig när han ramlar -- epileptiker ramlar ju. Motionen handlar om larmsystem, om färdtjänst och om stöd i boendesituationen, som gör att unga epileptiker vågar flytta hemifrån. Det har alltså inte ett dugg med sjukvårdens organisation och finansiering att göra. Jag tycker faktiskt att det är ganska synd att utskottet inte bryr sig om seriösa förslag som man kommer med som motionär. Jag kräver att seriösa förslag ändå skall få ett sakligt svar.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 5 behandlas en rad olika motioner rörande hälso och sjukvården. Det är alldeles klart att de ambitioner som finns bakom dessa motioner i samtliga fall är allvarligt menade. Lena Öhrsvik har här uttalat ett visst missnöje med motionsbehandlingen som sådan. Anledningen till att utskottet har behandlat dessa frågor på detta sätt är att regeringen ändå mycket klart i regeringsdeklarationen har aviserat en ingående översyn av frågor som berör hälso och sjukvårdens område. Beträffande de motioner som tidigare talare har tagit upp finns i utskottsskrivningen motiveringar på de särskilda punkterna. När det gäller exempelvis reumatikerfrågan pekar utskottet på tidigare behandling i olika sammanhang i utskott och i kammaren. Likaså pekar man på det faktum att man inom Nordiska rådet har tagit detta initiativ och att man där också förutsätter att regeringarna ser till att berörda organisationer får de medel som är nödvändiga för att de skall klara den uppföljning som Lena Öhrsvik frågade efter. Vi menar från utskottets sida att det är angeläget att göra också den uppföljningen, och vi tror också att den viktiga reumatikerfrågan i det sammanhanget kommer att få en skjuts i rätt riktning utifrån de ambitioner som har uttalats. Det ligger egentligen till på samma sätt när det gäller epileptikernas situation. Även i den frågan hänvisar utskottet till gjorda utredningar och undersökningar, och utifrån dessa utredningar och undersökningar förväntar vi oss att regeringen kommer att ta upp också dessa viktiga frågor. Skall man klara av ett boende i ett eget hem krävs det ju också att sjukvårdsinsatserna fungerar i olika sammanhang. Vi förutsätter därför att de viktiga frågor som har tagits upp i anslutning till detta betänkande, i olika motioner och i olika sammanhang -- delfrågor inom ramen för den framtida hälso och sjukvården -- tas upp till bedömning i den samlade översyn som regeringen har aviserat i regeringsdeklarationen. Är man i denna kammare sedan inte nöjd med de bedömningar regeringen gör, får ledamöterna på nytt ta upp frågorna till behandling. Jag yrkar med detta bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 5.
Fru talman! Visst finns bakgrundsbeskrivningar och hänvisningar beträffande tidigare åtgärder. Nu säger Göte Jonsson att ''vi menar från utskottet att det är angeläget .

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad Göte Jonsson sade när det gäller de generella ställningstaganden som vi har gjort i utskottet. Men jag känner ett mycket starkt behov av att något kommentera utskottets yttrande om den mycket viktiga abortfrågan. Som kristdemokrat är jag naturligtvis mycket glad över socialutskottets bedömning av frågan. Vi menar att det måste bli en attitydförändring när det gäller livet. Det måste vara positivt att värna livet. Vi tror att attityden för livet måste lyftas upp i hela vårt samhälle. Information och opinionsbildning är viktiga medel för att nå det målet. Nu är det min förhoppning, fru talman, att vi tillsammans i många olika partier skall fortsätta att arbeta vidare i den positiva anda som regeringsförklaringen har gett vid handen. Jag vill gärna härifrån talarstolen be att vi tillsammans skall göra det. Det är inget parti som på något sätt har rätt att bara prata om dessa frågor, utan vi behöver alla hjälpas åt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I valdebatten inför detta val var vården en av de absolut viktigaste frågorna. Det var den fråga som svenska folket i olika enkäter och i direktkontakt med oss politiker talade om att det var allra största vikt att vi tog på allvar. Det har också visat sig, när Landstingsförbundet och olika organisationer har gjort intervjuer m.m., att vården är det område som de allra flesta medborgare i vårt land är beredda att betala solidariskt för. De vill ha en bra och fungerande sjukvård, som vi skall betala solidariskt för. Vi som är friska skall bidra på samma sätt som de som har sjukdomar och bekostar sjukvårdsapparaten. Det finns alltså ett mycket gott stöd hos svenska folket för att vi driver en bra sjukvård. Tyvärr tycker jag inte att detta betänkande från socialutskottet andas samma värderingar som jag uppfattar att svenska folket i gemen har. I det här betänkandet talar man väldigt väl om ett köp och säljsystem. Ett sådant system har införts i vissa landsting, t.ex i Dalarna, och håller på att införas i Stockholms landsting. Men enligt min uppfattning finns det rätt många betänkligheter kring detta system. Man kan visserligen mäta efterfrågan, men knappast behoven. Det krävs inte bara en marknad och en efterfrågan, utan det krävs också att politiker gör prioriteringar. Vi är trots allt rätt långt ifrån en situation, där man kan åstadkomma all hälso och sjukvård som vi skulle önska. Även i framtiden kommer vi att vara tvungna att prioritera våra satsningar. Köp och säljsystemet kan passa i andra sammanhang, men knappast när det gäller sjukvården. Om detta system ändå införs, som i Dalarna, borde det i alla partier finnas ett intresse av att utvärdera hur systemet fungerar. Man skall inte bara låta landstinget fortsätta på samma väg utan att på något sätt ta hänsyn till hur och var det fungerar resp. inte fungerar. I Stockholms landsting är vänsterpartiet det enda parti som har motsatt sig ett införande av köp och säljsystemet. Vi tror att det kan tillämpas i vissa delar, men att det behövs ett betydligt grundligare underlag för att man skall kunna genomföra en så stor och genomgripande förändring. I det här betänkandet har vi fört fram frågan om kvalitetssäkring inom vården och behovet av en vårdens konsumentombudsman. Jag har svårt att förstå varför utskottsmajoriteten inte kan tillstyrka det förslaget. Man talar mycket om patientens rätt och om att det är patienten som skall styra, och då borde väl just en patientombudsman vara en viktig ingrediens. I det nuvarande systemet, där man kan anmäla till ansvarsnämnd osv., tar man i huvudsak upp de formella fel som begås av läkare och annan sjukvårdspersonal. Det finns mycket annat som en patient kan vilja ta upp, och då kan det finnas behov av en utomstående patientombudsman. I betänkandet behandlas motioner från centerpartiet, som handlar om hur dålig sjukvården är i Stockholms läns landsting. Jag har haft förmånen att under många år ha varit landstingspolitiker i Stockholm, men jag kan inte instämma i den beskrivningen. Jag tycker att den är falsk. Det finns åtskilliga brister inom vårt landsting, och vi i vänsterpartiet har konsekvent drivit frågan om hur vården skall kunna förbättras där det finns köer, problem, flaskhalsar osv. Därför är det förvånande att centerpartiet tillsammans med alla andra partier i landstinget, som anser att sjukvården är så katastrofal, ändå under landstingets budgetmöte har gått med på att fatta beslut om att sänka skatten. Det går helt stick i stäv med den kritik som man framför mot sjukvården och det sätt på vilket man använder Stockholms landsting som exempel. Man borde betydligt mer diskutera den förebyggande hälsovården. Sett till sjukvården i stort har häsotillståndet i vårt land förbättrats under senare år. Om man tar Stockholmsområdet som ett viktigt exempel har folkhälsan under 80 talet konsekvent förbättrats. Det är inte bara medellivslängden som har höjts, utan det är också hälsan i sig som har blivit bättre, dvs. man har inte bara lagt år till livet, utan liv till åren. Däremot finns det naturligtvis problem när det gäller spridningen av hälsan. I vissa delar av Stockholmsområdet har befolkningen väldigt god hälsa, medan hälsan i andra delar är katastrofalt mycket sämre. Det har sin grund i olika klassbakgrund, utbildning, inkomster osv. Dessa förhållanden måste vi komma till rätta med, men det faktum att folkhälsan i Stockholms län starkt har förbättrats kvarstår. Jag tror att det är den vägen som man alltmer måste slå in på, nämligen hur man skall förbättra folkhälsan. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till meningsyttringen från vänsterpartiets suppleant i socialutskottet. Jag ställer mig också bakom den reservation som socialdemokraterna har fogat till detta betänkande.